Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och noterar med tillfredsställelse att insynsoch ansvarsfrågorna i de statliga förvaltningsmyndigheterna nu blir föremål för översyn. Som framgått av vårens diskussion är en lång rad instanser i samhället avsevärt missnöjda med den nuvarande situationen — det gäller riksrevisionsverket, riksdagens revisorer, justitiekanslern m.fl. I diskussionen under våren om affärsverken och deras alltmer expanderande dotterbolagsverksamhet har även den viktiga fråga aktualiserats som har att göra med särskiljande av myndighetsfunktion och affärsverksamhet. Det här är en för det enskilda näringslivet mycket viktig fråga från konkurrensneutralitetssynpunkt.

Herr talman! Som framgick av mitt svar pågår inom civildepartementet arbetet med direktiven. Regeringen kommer snart att ta ställning till dem, och innan det har skett finns det inget besked att lämna till Margaretha af Ugglas på den punkten.
Herr talman! Det tycker jag var beklagligt, för detta är en mycket viktig fråga från det enskilda näringslivets synpunkt. Det vore väl ändå möjligt för statsrådet att om inte annat så dock uttrycka en egen åsikt, om statsrådet anser att ett särskiljande av myndighetsfunktionen och affärsverksamheten är en principiellt viktig fråga som man bör ta tag i nu när man ändå gör en översyn. Vilken är statsrådets åsikt i frågan?

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka slutsatser regeringen drar av Statsföretags analys av situationen för den statliga tekokoncernen Eiser. I propositionen om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen framhölls att Eiser-koncernen var bland de företag som det var nödvändigt att finansiellt rekonstruera. Enligt vad jag erfarit har Statsföretags styrelse inför ett beslut om finansiell rekonstruktion av Eiser-koncernen låtit genomföra en grundlig utredning om företagets framtida möjligheter. Med denna utredning som grund har Statsföretags styrelse beslutat att Eiser-koncernen under vissa villkor skall tillföras kapital under den kommande tvåårsperioden. Hur stort detta tillskott behöver bli beror på utvecklingen inom Eiser-koncernen. Målet är enligt Statsföretags styrelse att de olika dotterbolagen inom Eiser-koncernen skall vara lönsamma senast efter denna tidsperiod. Om förutsättningar för att nå detta mål inte föreligger avses dotterbolagen avvecklas från Eiser genom försäljning eller i sista hand genom nedläggning. Försäljning av bolagen kan också ske om detta kan innebära en gynnsammare utveckling för företaget. Statsföretags styrelses beslut beträffande Eiser ligger enligt min mening väl i linje med de uttalanden som tidigare gjorts av regeringen i fråga om såväl industristödet som tekopolitiken. I fråga om tillskotten till Statsföretagsgruppen har betonats att det av riksdagen i mars beslutade tillskottet skall utgöra en engångsinsats för att gruppen med undantag av Regioninvest hädanefter skall klara sig utan fortsatta löpande tillskott. Rekonstruktionen av Eiser-koncernen följer också denna linje. Lönsamhetskraven på i gruppen ingående företag skärps, vilket medför att stöd lämnas till utvecklingsbara företag och avveckling från gruppen sker av företag som inte bedöms motsvara dessa krav. Den omläggning som regeringen föreslagit beträffande tekostödet får naturligtvis också konsekvenser för Eiser-koncernen. Jag bedömer att Eiser skall ha goda möjligheter att tillgodogöra sig satsningen på ökade effektivi tetshöjande åtgärder. Den samlade effekten av beslutade ekonomisktpolitiska åtgärder, rekonstruktionen av Statsföretagsgruppen och förslaget till ny tekopolitik ger Eiser betydligt bättre förutsättningar än tidigare.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. Dess värre konstaterar jag att statsrådet intar en avvaktande hållning. Mellan 250 och 300 miljoner skall Statsföretag plocka fram ur sina enheter för att låta Eiser-koncernen betala räntor och täcka förlustkostnader i övrigt. Först därefter vill statsrådet ta ställning till de långsiktiga principfrågorna. I Statsföretags regi har Eiser gjort förtvivlade försök att nå lönsamhet. Det har kapitalt misslyckats. När regeringen tillträdde, lovade man att trappa ner industristödet. I tekopropositionen säger man sig vilja föra vad man kallar en mer offensiv tekopolitik. Det aviserade Statsföretagsbidraget till Eiser kan väl inte vara ”offensivt” eller konkurrensneutralt eller förenligt med tanken att det inte skall ges så mycket bidrag? När Eiser och Algots i Borås förstatligades, varnade vi från moderat håll för konsekvenserna av detta. Vi har dess värre fått mer än rätt. Hundratals miljoner har år efter år satts in utan att förbättringar av bestående slag har kunnat skönjas. Nya stödpengar kommer att försvinna på samma sätt. Dessutom, herr talman, har i det här fallet förhoppningen om eventuella samordningsfördelar inte på något sätt infriats, vilket också Statsföretags ledning har bekräftat vid en uppvaktning i näringsutskottet. Vad händer nu om dessa miljoner inte placeras i Eiser? Vilka är alternativen? Vilka samhällsekonomiska värden har användningen av dessa pengar? Hur mycket av framtida och lönsam sysselsättning hotas av industrisubventioner, som konserverar en föråldrad företagsstruktur? Var finns de samhällsekonomiska lönsamhetskalkylerna? För några veckor sedan fattade riksdagsmajoriteten — i strid med oppositionen — beslut om ett stöd till Statsföretag på drygt 5 miljarder kronor. Skall statsrådet Carlsson tiga still när Statsföretag nu i sin tur skall pumpa in bortåt 300 miljoner i den krisdrabbade Eiser-koncernen? Hur skall regeringen kunna infria sina löften om en nedrappning av industristödet, om denna politik får fortsätta år efter år? Visserligen talas det nu om engångsinsatser, men hur kommer det i realiteten att bli? De årliga kostnaderna för det totala tekostödet har nu stigit till nivån 400-450 milj.kr., och det är ovanpå detta som Statsföretagsbidraget till Eiser kommer att läggas. Med hänsyn till de principiella skäl som talar för en avveckling av de selektiva stödformerna och till de krav som det svåra statsfinansiella läget ställer, måste enligt min mening subventionerna till tekoindustrin avvecklas snarast möjligt. Så blir inte fallet, om de förslag förverkligas som finns i

Herr talman! Första maj-firandet 1983 i Norrbotten kom säkert för många norrbottningar inte att präglas av samma entusiasm och kampanda som året innan. Det fanns ju t.o.m. de som valde att inte gå med i årets första maj-tåg! Besvikelsen kändes för stor. Avståndet mellan valrörelsens generösa löften — propositionens katalog av vagt formulerade projekt — och vardagens verklighet kändes för stort. Med detta vill jag, herr talman, inte ha sagt att socialdemokratin saknar ett gott uppsåt att vilja uträtta något för denna hårt prövade landsända, men Nr 143 inför de enorma problem som faktiskt existerar där, och som väntar på Tisdagen den långsiktiga lösningar, borde man kanske ha känt litet mer av ödmjukhet och 10 maj 1983 varit något mer varsam med ord och uttalanden och framför allt med löftena. Det har ganska naturligt funnits ett intresse för regeringen att låta propositionen få karaktären av ett offensivt, framåtsyftande aktstycke och av ett fullföljande av den utvecklingsplan för Norrbotten som togs fram inför 1982 års valrörelse. Men börjar man något nagelfara beloppen och de konkreta förslagen, kan man ganska snart konstatera att en mycket stor del av de föreslagna medlen går till finansiella rekonstruktioner och sedvanliga beredskapsarbeten, medan en mindre del går till mer framåtsyftande, långsiktiga projekt vid sidan av de mer traditionella basnäringarna. Jag vill tillstå, herr talman, att det finns smärre undantag från denna karakteristik. Men helhetsintrycket blir ganska intetsägande och måste sprida både missmod och missnöje bland de människor som lyssnat och kanske satt sin tilltro till valrörelsens löften om de nya, framåtsyftande greppen för att långsiktigt lyfta Norrbotten ur dess krisläge. Herr talman! Från denna talarstol har ofta vittnats om det besvärliga arbetsmarknadsläget i Norrbotten. Varje talare efter mig kommer säkert att med en lång rad siffror och personliga vittnesbörd utveckla sin syn på situationens allvar. Om lägets allvar borde vi inte behöva föra någon debatt. I stället borde debatten gälla hur man långsiktigt skall kunna finna former för att lösa problemen på den norrbottniska arbetsmarknaden. Det gäller att åstadkomma bättre balans mellan utbud av arbetskraft och efterfrågan på arbetskraft i Norrbotten. Hur man skall definiera och formulera denna balans kan vi diskutera, och vi kan också diskutera på vilket sätt den skall åstadkommas. En sak står nämligen helt klar för oss moderater — och jag tror att den insikten sprider sig: Vi löser icke långsiktigt Norrbottens problem med att pumpa in miljonoch miljardbelopp för att finansiera relativt kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser samtidigt som vissa politiker uppmanar dem som är arbetslösa att inte flytta. Det är en i grunden oärlig politik, som genomskådas av allt fler — inte minst av människorna i Norrbotten. Det är inte stödmiljonernas mångfald som långsiktigt kan lösa problemen — hade det varit så, hade problemen i Norrbotten för länge sedan varit lösta, och människorna hade haft arbete. Allt fler människor i Norrbotten har kommit till denna insikt, och det är de människorna som tog socialdemokratins vallöfte 1982 på allvar. Det är de som känner besvikelsen när man läser propositionen och de många kortsiktiga förslagen till lösningar. Herr talman! Problemen i Norrbotten har flera orsaker: ett dåligt differentierat näringsliv, en alltför stor offentlig sektor, LKAB:s situation som råvaruleverantör till en omstrukturerad västeuropeisk stålindustri, omvandlingen av länets skogsindustri, som får effekter i alla led, och framför 21 allt en alltför liten småföretagssektor. Basnäringarnas kris sammanfaller olyckligt med den svaga aktiviteten i hela västvärldens ekonomier och med grundläggande obalanser i den svenska ekonomin. Därför måste man se regeringens Norrbottensproposition mot bakgrund av Sveriges utomordentligt allvarliga läge. De djupgående strukturproblemen och bristen på rörlighet i ekonomin ökar så länge de grundläggande obalanserna inte angrips. Den av regeringen hittills förda ekonomiska politiken är emellertid av traditionellt socialdemokratiskt märke med fortsatta skattehöjningar, växande offentlig sektor samt större bidrag och subventioner till enskilda och näringsliv. Detta skadar tillväxtkrafterna i ekonomin och samhället i dess helhet. Därmed uteblir också det ”ekonomiska lyft” som regeringen så ofta talar om. Den stora devalveringens effekter, som skulle utgöra grunden för ekonomisk återhämtning, riskerar att till stor del ätas upp av för stora kostnadsökningar, skatter och arbetsgivaravgifter. Om Sverige skall ha en rimlig möjlighet att åter få en ekonomi i balans, krävs bl.a. att näringslivets relativa kostnadsläge förbättras och sedan bibehålls. Det är ju ganska meningslöst att genom upprepade devalveringar förbättra kostnadsläget och sedan se att detta försämras igen genom kostnadsökningar. Därför har vi konsekvent sagt nej till regeringens förslag om ökade pålagor på näringslivet. Under innevarande riksmöte har vi avvisat förslag om höjda arbetsgivaravgifter på sammanlagt 2,65 2, utdelningsskatt, vinstskatt, elenergiskatt m.m. Vår politik hade, menar vi, generellt förbättrat konkurrenskraften för det norrbottniska näringslivet. Att det allmänna ekonomiska läget påverkar även Norrbottens näringsliv är en självklarhet. Regeringens aviserade förslag till branschoch företagsvisa sänkningar av arbetsgivaravgifterna är, trots dess i grunden positiva karaktär, därför inte en tillräcklig stimulans för företagen i Norrbotten för att den negativa utvecklingen skall kunna brytas. Norrbotten har också en osedvanligt hög andel av sysselsättningen inom den offentliga sektorn. Detta begränsar ytterligare devalveringens effekter för Norrbotten, men också effekterna av kostnadssänkande åtgärder riktade mot näringslivet. För att ge full effekt åt arbetsgivaravgiftssänkningarna måste den ekonomiska politiken för landet som helhet läggas om. De tillväxtskapande drivkrafterna i ekonomin behöver stimuleras. Den fortsatta ökningen av budgetunderskotten måste brytas. Den förbättring av konkurrenskraften som en sänkning av arbetsgivaravgifterna ger måste dessutom komma hela Norrbottens näringsliv till del. Rörligheten i det ekonomiska livet och på arbetsmarknaden i Norrbotten måste öka. Ett villkor för en bättre utveckling i Norrbotten är att den enskilda sektorns andel av produktion och sysselsättning växer i förhållande till den offentliga sektorns och de statliga företagens. Lönebildningen och lönekostnaderna har avgörande betydelse för sysselsättning och företagande i Norrbotten under de kommande åren. En fortsatt lönestelhet utan anpassning till olika företags, branschers och regioners lönebetalningsförmåga minskar förutsättningarna för en positiv sysselsättningsutveckling. Många viktiga jobb och företag i Norrbotten torde ha offrats på den solidariska lönepolitikens altare under årens lopp. Ansvaret för att detta inte fortsätter vilar tungt på arbetsmarknadens parter i kommande års avtalsförhandlingar. Ungdomens situation är särskilt svår i Norrbotten på grund av bristen på ingångsjobb i det norrbottniska näringslivet. Detta beror i viss utsträckning på den extremt svåra arbetsmarknadssituationen i länet, men det kan också förklaras av samma faktorer som är grunden till ungdomens svårigheter på arbetsmarknaden i Sverige som helhet: höga ingångslöner, arbetsmarknadslagstiftningen och brister i yrkesutbildningen. Många ungdomar i Norrbottens inland som vill skaffa sig en yrkesutbildning tvingas göra detta långt hemifrån och med liten chans att kunna återvända och få jobb i företag på hemorten. Moderata samlingspartiets förslag till lärlingsutbildning skulle rejält förändra den nuvarande situationen och öppna nya vägar till utbildning och jobb för Norrbottens ungdomar. Det är därför med beklagande vi konstaterar att den socialdemokratiska attityden i utskotten och här i kammaren så markant avviker från den i grunden positiva inställning till dessa förslag som man förmärker ute på fältet, ute på arbetsförmedlingar och även långt inne i de socialdemokratiska leden. Det skulle vara intressant att från utskottsföreträdaren Frida Berglund eller något av de statsråd som sitter här få höra varför man i dag inte kan ta ett grepp på lärlingsutbildningssidan. Det skulle också vara intressant att höra om Thage G. Peterson, som sitter här och som har uttalat en förhoppning om att man kan göra försök med sänkta ungdomslöner och i sammanhanget bl.a. pekat på Norrbotten, kunde förklara varför de socialdemokratiska ledamöterna i utskotten inte på något sätt har visat intresse för att följa upp sådana intentioner till arbetsmarknadens parter. Eller kan Thage G. Peterson informera kammaren om de tankar och idéer han hade och om hans förhoppningar på parterna har avsatt några spår? Det är betecknande att den region i landet som i dag har den i särklass högsta andelen anställda inom statlig industri och annan offentlig verksamhet också brottas med de största problemen. Frånvaron av en dynamisk enskild sektor har varit hämmande på utvecklingen i Norrbotten och starkt bidragit till de nära nog kroniska sysselsättningsproblemen. Att ha jobb i offentlig regi har alltid betraktats som en extra trygghet, särskilt i Norrbotten. De stora underskotten i den offentliga sektorn gör emellertid att situationen i dag är radikalt annorlunda. Tryggheten för dem som arbetar i offentlig tjänst är inte längre lika självklar, eftersom det är ett överlevnadsvillkor att vi sparar kraftigt för att minska underskotten i den offentliga ekonomin och för att återvinna ekonomisk balans. Landsting och kommuner i Norrbotten kan inte fortsätta att växa som tidigare. Därför är det särskilt nödvändigt att understödja tillväxten i den enskilda sektorn med generellt verkande medel. I propositionen konstaterar regeringen utan omsvep att den selektiva stödpolitiken har misslyckats. Trots miljardsatsningar på selektiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik har den negativa sysselsättningsutvecklingen fortsatt. Resultatet är djupgående strukturella sysselsättningsproblem, en mycket stor offentlig sektor och sviktande tilltro bland norrbottningarna till den centralt styrda subventionspolitiken. Jag vill påstå, med stort fog, att socialdemokraterna under 1960 och 1970-talen gravt misskötte den långsiktiga utvecklingen i Norrbotten. Med den stora andel som arbetar inom den offentliga sektorn, både den tjänsteoch den varuproducerande delen, lade man grunden till Norrbottens stora problem. Man bär ett tungt ansvar för att situationen ser ut som den gör i dag. Marknadsekonomins möjligheter att fungera i Norrbotten har snabbt försvagats. Den del av det enskilda näringslivet som inte har kommit i åtnjutande av stödpengar har lidit stora förluster. Det är glädjande att socialdemokraterna äntligen är beredda att — om än i begränsad utsträckning — pröva generella insatser för att försöka ändra utvecklingen i Norrbotten. Det hade dock varit bättre om regeringen tagit steget fullt ut och mer helhjärtat växlat över från selektiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik till generella insatser i större skala. Herr talman! Regeringens nya insikt om kostnadslägets betydelse har föranlett regeringen att lägga fram förslag om sänkta socialförsäkringsavgifter för Norrbotten. Detta är i och för sig bra, men förslaget är ofullständigt. Regeringen deklarerar att man tänker återkomma till hösten med ett konkret förslag. Moderata samlingspartiet avser att avvakta regeringens ställningstagande. Men regeringens förslag om sänkta socialförsäkringsavgifter har uppenbarligen satt i gång ett stort intresse från de andra partiernas sida att börja fundera på olika tekniker och metoder, procenttal och geografiska avgränsningar. Man har kanske blivit gripen av regeringens något originella lösning med en frizon i Svappavaara, tillkommen i sista stund, och presenterar nu andra typer av frizoner, som man dock måste sätta ett mycket stort frågetecken för. Vi kommer alltså att ta ställning till regeringens förslag i höst, och då kommer vi också att överväga eventuella frizoner — om de över huvud taget skall förekomma. Jag vill dock direkt påpeka att skall frizoner av något slag få någon effekt, måste det bli en helt annan näringsgeografisk avgränsning än enligt den modell som regeringen förslår i Svappavaara och likaså en annan än enligt den modell som centerpartiet föreslår i Kiruna, där man exkluderar tätorten. Det hade kanske funnits skäl att litet grand fundera över de här problemen innan man lade fram halvgångna förslag av den typ som regeringen presenterar. Man skulle kanske ha begrundat att den regionalpolitiska utredningen bl.a., som en av sina huvuduppgifter, skall se på just de här frågorna. I avvaktan på regeringens förslag vidhåller moderata samlingspartiet sina förslag om 3 resp. 5 procentenheters sänkning i stödområdena A och B. Herr talman! Det är intressant och glädjande — jag vill ännu en gång fästa kammarens uppmärksamhet på detta — att regeringen nu använder differentierade och sänkta socialförsäkringsavgifter som ett av sina mest långsiktiga grepp. Det är nog många socialdemokrater som inte riktigt känner igen sig. Jämfört med argumentationen för några år sedan är det en 180-gradig omsvängning. Och det är intressant att notera att detta egentligen är det enda mer framåtsyftande förslag av generellt slag som regeringen har. Herr talman! Det är naturligt att arbetsmarknaden i främst malmfälten kommer att utsättas för stora problem då verksamheten dras ned vid LKAB. Regeringen föreslår därför att en speciell projektorganisation inrättas, med uppgift att fram till den sista juni 1985 hantera övertalighetsproblemen. Organisationen skall vara underställd länsarbetsnämnden i Norrbotten. Vidare föreslår regeringen att särskilda medel för ytterligare beredskapsarbeten ställs till Norrbottens förfogande. Moderata samlingspartiet delar uppfattningen att problemen i främst malmfälten är och kommer att förbli av den storleksordningen att extraordinära insatser blir nödvändiga. Vi accepterar den temporära projektorganisationen. Vi anser också att med tanke på lägets allvar är det nödvändigt att man totalt i landet, och givetvis inom Norrbotten, prioriterar resurser till framför allt malmfältskommunerna. Vi avvisar i dagsläget ytterligare anslag. Regeringen kan vid behov utnyttja finansfullmakten. Skulle detta visa sig otillräckligt, må man återkomma till riksdagen. Herr talman! Vi har vid flera tillfällen klart markerat att det är nödvändigt att återskapa balans mellan utbud av arbetskraft och tillgång på arbete i Norrbotten. För att uppnå detta spelar en ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet en stor roll. Om nu konjunkturen vänder, vilket regeringen ofta talar om och vilket mycket tyder på, är det viktigt att man verkligen utnyttjar detta instrument. Vi ställer därför helhjärtat upp bakom regeringens förslag om ändrade och förbättrade regler när det gäller dubbel bosättning och ökade möjligheter att lösa in egnahem. Att karakterisera en sådan politik som flyttlasspolitik är, menar vi, ett cyniskt spel med de människor som kanske kunde skaffa sig arbete på annan ort men som på grund av ekonomiska bindningar i eget hem inte har en möjlighet att göra detta utan att totalt riskera sin personliga familjeekonomi. Jag skulle i det sammanhanget vilja ställa en fråga till de berörda statsråden. Arbetsmarknadsutskottet hade för några veckor sedan tillfälle att besöka Svappavaara, och man hörde ibland socialdemokratiska politiker säga att de inte gav folket där uppe rådet att flytta. Men vilket råd ger statsråden eller utskottets ordförande familjerna i Svappavaara? Är det att inte flytta eller är det måhända att söka sig söderut och, åtminstone temporärt, skaffa sig ett arbete genom att utnyttja de möjligheter som regeringen via arbetsförmedlingen erbjuder? Vilken är socialdemokratins linje? Är propositionen en inledning till en omsvängning mot att öka den geografiska rörligheten för att få en bättre balans mellan utbudet av arbete och tillgången på arbetskraft? Herr talman! Regeringen föreslår att ett par hundra miljoner skall anvisas för de närmaste tre budgetåren för s.k. särskilda insatser inom skilda sektorer. Regeringen har här låtit anslaget avse tre år. Beloppen blir då större, och också handlingskraften och dynamiken framstår som något större. Men givetvis finns det fog för att ha ett längre perspektiv för vissa projekt. Vi anser emellertid att många av projekten är alltför vagt formulerade för att ligga till grund för de äskade medlen. Vi föreslår därför att 52 miljoner skall anvisas för budgetåret 1983/84, varav 20 miljoner ställs till länsstyrelsernas förfogande som en utvidgning av det generella anslaget, det s.k. C 3-anslaget. Vi tycker att det är riktigt att satsningen på Rymdbolagets verksamhet i Kiruna ges hög prioritet. Detta projekt framstår som ett av de få verkligt utvecklingsbara med stora möjligheter till positiva spridningseffekter för utbildningsväsendet och näringslivet i regionen. Över huvud taget bör man, menar jag, inom ramen för de regionala utvecklingsinsatserna satsa kraftfullt på industri med anknytning till data, elektronik och telekommunikation. Norrbottens traditionella geografiska handikapp vad avser fysiska transporter kan genom denna teknik kraftigt reduceras, om den rätt utnyttjas och utvecklas av näringslivet i denna landsända. Däremot är vi, herr talman, något mer betänksamma när det gäller den föreslagna snabba utbyggnaden av SIGA. Även om tanken att med modern teknik lägga ut arbetsuppgifter i och för sig kan vara riktig, bör man noga värdera erfarenheterna av den hittillsvarande verksamheten vid SIGA innan man ganska lättvindigt — jag vänder mig här särskilt till Anna-Greta Leijon och Frida Berglund — lovar 300-400 nya arbetstillfällen. Enligt vad vi nu kan bedöma ger inte erfarenheterna grund för att lova Norrbottens invånare 300-400 arbetstillfällen vid SIGA under de kommande åren. Vi har krävt att man skall göra en ordentlig utvärdering av verksamheten och låta de erfarenheter man då får ligga till grund för en eventuell utvidgning av den, i Malmberget eller på någon annan ort. Herr talman! Senare under debatten kommer företrädare för moderata samlingspartiet att vidare utveckla vår syn på andra delar av regeringens proposition. Låt mig bara avslutningsvis upprepa att vi icke löser Norrbottens problem på sikt med nya stödmiljarder och omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Självfallet är en del sådana insatser nödvändiga, men vi måste inse att ju mer vi satsar i det korta perspektivet, desto mindre har vi långsiktigt råd att satsa. Mot bakgrund av vad som under åren satsats i Norrbotten i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och industristöd av skilda slag vågar jag påstå att den politiken inte är framkomlig under 1980-talet, om vi skall få en bättre balans på den norrbottniska arbetsmarknaden. Ett visst nytänkande finns förvisso i regeringens proposition och i utskottsmajoritetens skrivningar. Men det kommer att behövas mer av omtänkande och generell stimulans av den enskilda sektorn, om vi inte om ett par år skall bevittna en alltmer försämrad arbetsmarknadssituation i denna landsända. Håglösheten och missmodet kommer då verkligen att breda ut sig, särskilt om människorna där tar fram den utvecklingsplan som socialdemokraterna gick till val på 1982 och som talade om att utvecklingen i Norrbotten skulle vända. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer som är fogade till utskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Så har då riksdagen åter att ta ställning till åtgärdsförslag för att trygga Norrbottens framtid. Det är inte första och förmodligen inte heller sista gången som Norrbotten diskuteras här i kammaren. Dess värre går meningarna starkt isär när det gäller medlen för att forma en positiv framtid och utveckling i Norrbotten. Inte heller målet för näringslivet och befolkningen tycks förena alla partier, utan ambitionsnivåerna skiftar. Norrbotten är som bekant kontrasternas län. Kustregionens befolkningscentra bildar en skarp kontrast till inlandets och Tornedalens glesbygder. Trots länets roll som den på råvaror absolut rikaste regionen i landet har Norrbotten sedan länge fått leva med arbetslöshet, utflyttning, industrikriser och ett ensidigt näringsliv. Även om också andra regioner i landet har problem, intar Norrbotten en särställning. Att lösa Norrbottens problem blir därför ett test på vad regionalpolitik i Sverige förmår. Det blir också ett ”blodprov” som visar vad partierna vill göra för en hårt drabbad landsända. Herr talman! Problemen i Norrbotten är stora, men jag vill ändå betona en sak: Norrbotten får aldrig uppfattas som en belastning i det svenska samhället — tvärtom. Norrbotten har under många decennier varit en närande del i vårt land. Den malm, skog och vattenkraft som utvunnits i länet har tillfört det svenska folkhushållet betydande resurser. Enbart vattenkraften från Lule älv svarar för en fjärdedel av landets totala vattenkraftsproduktion. Under 1960-talet hämtade industrierna i södra och mellersta Sverige en stor del av sitt arbetskraftsbehov från Norrbottens glesbygder. Det var då som ungdomarna behövdes till södra Sverige, och de fick lämna sin hembygd, sina anhöriga och sina vänner. Nu önskar norrbottningarna att övriga Sverige och de politiska partierna solidariskt ställer upp för länet när problemen börjar bli övermäktiga. Men vad Norrbottens befolkning begär är inte nådegåvor, kortsiktiga AMS-paket eller ”smulor från statens bord”. Vi begär samma rättigheter till sysselsättning, trygghet och framtidstro som man har i andra, starka regioner. Som också Anders Högmark sade är Norrbottens problem ingalunda nyuppkomna.

Även om man inte skall rota i det förgångna utan försöka blicka framåt, kan vi konstatera att 1960-talets flyttningsvåg, småföretagsfientliga politik och brist på känsla och förståelse för glesbygdens villkor har försatt Norrbotten i en nästan ohållbar situation. Länet har blivit det mest sårbara i hela vårt land. Ett långvarigt beroende av beredskapsarbeten har gjort många passiva. Kön av arbetslösa har blivit allt längre och utslagningen av unga människor allt vanligare. I slutet av mars i år var 10 846 personer anmälda som arbetslösa. Dessutom vet vi att ytterligare några tusen fanns i olika beredskapsarbeten. Samtidigt uppgick dess värre antalet lediga platser till endast 1435. Med sin regeringspolitik fram till maktskiftet 1976 bär socialdemokraterna ett stort ansvar för Norrbottens problem i dag. Dess värre har de ofta haft svårt att erkänna bristerna i den förda politiken. Att döma av propositionen om Norrbotten görs nu vissa erkännanden. Man försöker analysera orsakerna till problemen. Men, herr talman, det saknas en viktig del: man drar inte de rätta slutsatserna och man förändrar inte politiken nämnvärt. Socialdemokratin tycks fortfarande vara fixerad vid bastiontänkandet från 1960-talet. Under de senaste åren har åtskilligt gjorts för att försöka vända utvecklingen. Med regimskiftet 1976 följde en politik för att skapa en annan struktur i näringslivet, stimulera småföretagandet och utveckla glesbygderna. Åtgärderna som vidtogs omfattade hela länet och inte enbart kustregionen. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. I Pajala kommun har centerns insatser på glesbygdsverksamhet och småföretag betytt mer än 15 års tidigare lokaliseringspolitik. Över 100 nya företag har startats, och många byar har fått nytt liv. Betyget sätter inte jag, utan den socialdemokratiska kommunledningen i Pajala. Mycket återstår dock att göra. Att vända utvecklingen i ett län som i så hög grad dominerats av några stora statliga företag och ensidigt näringsliv är som att vända en stor oljetanker — det tar tid. Eftersom socialdemokraterna har gjort så stort nummer av de 4 miljarder som man nu föreslår skall satsas under tre år, finns det skäl att något erinra om insatserna sedan 1976. En stor del av dessa 4 miljarder ger inte särskilt många nya jobb, utan det rör sig om bokföringstekniska pengar, defensiva åtgärder och kortsiktiga satsningar. Det är en mindre andel av detta paket som används för långsiktiga och offensiva satsningar på att finna nya vägar. Det finns anledning att erinra om att Norrbotten under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet tillfördes statligt stöd för närings-, regionaloch arbetsmarknadspolitiska insatser motsvarande ca 17-18 miljarder kronor.

Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen och presentera effekterna av utvecklingsfondens insatser, men det skulle föra alltför långt. Det sägs att den socialdemokratiska regeringens proposition om Norrbotten grundas på den utvecklingsplan för Norrbotten som socialdemokraterna gick till val på. Men regeringsförslaget stämmer mycket dåligt överens med de frikostiga löftena från valrörelsen i fjol. På punkt efter punkt skiljer sig regeringens politik från fjolårets vackra och ambitiösa löften. Före valet talade socialdemokraterna inte om avveckling av gruvdriften i Svappavaara-—inte heller om höjda flyttningsbidrag eller om ökade anslag för inlösen av egnahem. I stället handlade det om nya satsningar. Det är mycket från utvecklingsplanen som inte återfinns i propositionen, t.ex. förslagen om apatitverk i Malmberget, lättklinkerfabrik i Arjeplog, förstärkt glesbygdsstöd, satsning på jordbruket och markavvattningar, decentraliserad statlig administration i länet, pengar till LKAB för att öppna nya mineralprojekt, utbyggnad av Metallurgiska forskningsstationen, MEFOS, i Luleå, satsning på högskolan och ökade satsningar på massaoch träindustrin. Vidare skulle Norrbotten göras till försökslän för ett system för att bereda arbete eller utbildning till ungdomar. I fjol var det många som trodde på socialdemokratins löften. I dag är det många som är besvikna och som har resignerat. Besvikelsen beror inte bara på att tystlåtna statsråd besöker Norrbotten och åker lika tysta därifrån. I utvecklingsplanen sades: ”Norrbotten kommer i händelse av en fortsatt negativ utveckling att i allt snabbare takt genom utflyttning förlora yrkeskunniga arbetstagare i de mest produktiva åldrarna.” I valrörelsen sade Olof Palme i en tidningsintervju: ”Jag tror på det här länet och att ingen ska behöva flytta härifrån.” Centern ställer sig bakom dessa två uttalanden. Men när regeringen nu, herr talman, vill förstärka flyttningsbidragen, öka anslagen till egnahemsin lösen och vägrar att slå fast ett befolkningsmål för Norrbotten — ja, då går våra vägar och meningar isär. Jag är den förste att beklaga att socialdemokraterna valt den gamla befolkningsutflyttningens väg. Obalansen mellan vallöftena och regeringsförslagen skapar förstämning och pessimism. Besvikelsen blev inte mindre när regeringen nyligen sade nej till industriprojekt i Arjeplog. Planeringsdirektören på länsstyrelsen i Norrbotten ifrågasatte i en tidningsartikel om det i fortsättningen är meningsfullt att ta fram konkreta projekt när det saknas vilja att genomföra dem. Aldrig tidigare har en planeringsdirektör eller en ledande tjänsteman på länsstyrelsen i Norrbotten fällt ett så hårt omdöme om en regering. Herr talman! Norrbotten behöver sin befolkning. Därför behövs det också ett sådant uttalande om en befolkningsram som vi har anvisat i vår motion och reservation. Det finns ingen anledning att öka flyttningsbidragen eller inrätta en särskild arbetsförmedling i malmfälten, som skulle bli den verkliga resebyrån. Det finns inte heller skäl att öka anslagen för att lösa in egnahem. Det skulle tvärtom innebära ett ytterligare slag mot framtidstron i dessa redan hårt drabbade bygder. Att lösa arbetslöshetsproblem genom att flytta människor från en region är oacceptabelt. Centern säger därför nej till regeringsförslagen på den punkten. Vi säger också nej till det kyliga resonemang som tidigare i dag fördes av Anders Högmark. Han menade att det nästan inte finns någon anledning att stanna kvar i Norrbotten. Nu måste den geografiska rörligheten öka, sade han. Jag vägrar att acceptera ett sådant resonemang. Istället bör de ”flyttningspengar” som anslås användas för att upprätthålla driften vid gruvan i Svappavaara och för att satsa mer på utvecklingsfonden och långsiktiga åtgärder. Flyttningsbidragen leder till utarmning av malmfälten, medan en förlängning av driften i Svappavaara skulle ge andrum för att skapa nya arbetstillfällen. När det gällde varvsorterna medverkade socialdemokraterna till att ge andrum för att man skulle finna ny produktion. Nog hade det varit logiskt att visa samma generositet mot människorna i Svappavaara. Det är ett rimligt rättvisekrav att Svappavaara får åtminstone samma tid som varvsorterna för att lösa sysselsättningsproblemen. Därför kräver centern att Svappavaaragruvan får leva vidare ytterligare en tid. Hade regeringen i denna fråga intagit samma ståndpunkt som centern, hade man i Svappavaara i år kunnat fira första maj som vanligt. Det är naturligt om besvikelsen är stor över regeringens politik för malmfälten. Liksom ett kastmärke får nu människorna stämpeln på sig att de inte behövs. De är stämplade som överflödiga och skall lockas från sin hembygd med extra generösa flyttningsbidrag. Men, herr talman, det är inte för sent för socialdemokraterna och de andra partierna att rädda Svappavaara. Genom att ansluta sig till centerns reservationer skulle riksdagen ge andrum åt människorna i Svappavaara och få tid för att finna ny produktion. Det vore en seger för rättvisan och för befolkningen i en glesbygd. I de utsträckta händernas tidevarv hoppas jag att åtminstone de norrbottniska ledamöterna ställer sig på glesbygdens och malmfältens sida. Socialdemokraterna har chans att retirera från sin ståndpunkt i utskottet och medverka till att rädda Svappavaara. Jag vill påminna om vad de Gaulle en gång sade: I politik som i kärlek kan reträtten forma sig till en seger. För något år sedan lanserade centern idén om differentierade socialavgifter. Motståndet från de andra partierna var först mycket stort. Dess bättre fattade riksdagen i fjol beslut om nedsättning av socialavgifterna med 10 96 i fyra Norrbottenskommuner. Socialdemokraterna accepterar nu principen, men vill sänka socialavgifterna med 10 96 i hela länet och enbart för tillverkningsföretag. Centern kan inte biträda det förslaget eller den konstruktion som har antytts — socialdemokraterna är ännu inte klara med utformningen utan skall återkomma. En sänkning med 10 96 över hela länet skulle ge kustregionen en favör före inlandet och malmfälten. Om samma stöd erhålls vid kusten, vad finns det då för motiv för ett företag att lokalisera sig till malmfälten? Det är ju ändå där som problemen är störst. Centern finner det rimligt att göra en avgränsning så att nedsättningen omfattar stödområde A och B, dvs. alla kommuner med undantag av Luleå, Boden och Piteå. Förslaget om en frizon i Svappavaara är intressant, men zonen bör i så fall omfatta ett större område, enligt det förslag som centern presenterat. Det finns många reservationer fogade till de olika betänkandena om Norrbotten. Jag skall kommentera några av dem. Moderaterna och vpk yrkar avslag på förslaget om en frizon, men utifrån helt skilda utgångspunkter. Jag tycker att det mest anmärkningsvärda resonemanget förs i moderaternas reservation. Moderaterna hävdar att näringslivet i Svappavaara och Kiruna kommuns glesbygder inte har en struktur som gör det meningsfullt att helt slopa socialavgifterna. Då vill jag fråga: Om det inte är meningsfullt att ta bort socialavgifterna för att stimulera näringslivet i en utpräglad glesbygd, var någonstans vill då moderaterna acceptera tanken på en frizon? Är det här synsättet hos moderaterna ett uttryck för att partiet blir alltmer Stockholmspräglat? I stället för att döma ut glesbygden och malmfältens näringsliv och förutsättningar borde moderaterna ställa upp för en politik som utvecklar och ger framtidstro. I en annan moderat reservation, nr. 3 i arbetsmarknadsutskottets betänkande, hävdar moderaterna att Norrbotten har för stor andel offentlig verksamhet. Jag måste säga att det är ett intressant och även anmärkningsvärt resonemang. Vi har en stor andel av försvaret i länet, och försvaret utgör en betydande del av den offentliga verksamheten. Aldrig tidigare har jag hört att moderaterna klagar över att vi har ett för stort försvar. Resonemanget att landstinget får fortsätta att expandera sin verksamhet håller inte, för i vårt län har man slutat att expandera. Expansionstakten är numera genomsnittligt betydligt lägre än tidigare. Dock finns det en anledning till att den ökat något under de senaste åren, och det är att riksdagen för några år sedan fattade beslut om att tidigarelägga sjukvårds investeringarna. Som en konsekvens av detta beslut har vi haft en expansion på landstingets område, men dessa expansionsmöjligheter har vi alltså fått på grund av ett riksdagsbeslut. Som jag tidigare sagt har Norrbotten ett för ensidigt näringsliv. Därför behövs nu ett differentierat näringsliv. Ett sätt att nå det är en offensiv satsning på småföretagen. Basindustrierna måste kompletteras med ett brett utbud av småföretag, annars kommer aldrig inlandet att kunna räddas. En näringspolitik för småföretagande är något av A och O för Norrbottens framtid. Centern förordar en sådan politik. För att stimulera småföretagandet har vi centerpartister föreslagit att såväl befintliga som nytillkommande företag befrias från socialavgifterna upp till en lönesumma på 400 000 kr. Befrielsen skulle omfatta stödområdena A och B, och en sådan åtgärd skulle på ett avgörande sätt kunna stimulera småföretagandet och förändra näringsstrukturen i Norrbotten. Genom att avgränsa nedsättningen till inlandskommunerna åstadskommer vi också en bättre inomregional balans. Och tillsammans med förstärkt glesbygdsstöd, ökade resurser till både länsstyrelsen och utvecklingsfonden skapas en plattform för en offensiv småföretagspolitik. Jag beklagar att socialdemokraterna inte insett värdet av detta. Jag sade inledningsvis att vattenkraften är betydande och att den varit en betydande resurs i Norrbotten. Dess värre tillfaller inte vinsterna från vattenkraften Norrbotten utan strömmar ut ur länet till andra regioner. Om vinsterna i stället skulle stanna i länet, skulle vi ha en helt annan näringsstruktur och en helt annan ekonomisk stabilitet. Socialdemokraterna accepterar inte detta — men de accepterar tanken på energivinster till Norrbotten, om man får bygga ut Kalix älv. Då frågar jag: Varför måste man först bygga ut en av de få outbyggda älvarna för att ni skall bli intresserade av att ge Norrbotten del av energivinsterna? Och vad händer om det inte blir någon utbyggnad av Kalix älv? Är ni då inte heller intresserade av att låta Norrbotten få del av de miljarder som i dag tas ut från Lule älv? Med samma envishet som vi centerpartister tidigare fått kämpa för andra regionalpolitiska frågor skall vi driva kravet på ett energiföretag i Norrbotten. Jag är övertygad om att vi till sist kommer att få gehör även för detta krav. För något år sedan var det otänkbart att flytta LKAB:s huvudkontor till Norrbotten. Nu finns kontoret i Luleå. På samma sätt skall vi kämpa — och försöka få förståelse — för en rättvis andel av de vinster som vattenkraften i Norrbotten ger. Herr talman! Norrbotten har länge nog plågats av arbetslöshet, kriser och befolkningsutflyttning. Och bilden av Norrbotten har ofta blivit ett län i ständig kris, med omättliga krav på statligt stöd. I massmedia har de svarta och dystra rubrikerna dominerat. Trots de många och ibland till synes oöverkomliga problemen finns det en vilja i Norrbotten att kämpa vidare. Insikten om småföretagens betydelse växer. Storskaligheten har haft sin tid. Nu måste vi forma en framtid byggd på småföretag, kombinationsnäringar, levande jordoch skogsbruk, balans mellan kust och inland samt mellan tätort och glesbygd, gemensamma tag av de fackliga organisationerna och näringslivet samt en ekonomisk politik som värnar om småföretagandet. Vi måste bli fler som inser att företag, småbrukare, småföretagare eller andra yrkesutövare i glesbygden är lika värdefulla beståndsdelar i näringslivet som industrijobb i en statlig industri vid kusten. Till sist vill jag framhålla att centern tror på Norrbotten och vill skapa en positiv framtid för människorna i länet. För oss är det en utmaning att försöka lösa länets problem, och vi är också övertygade om att med rätta instrument skall det lyckas. Men då behövs det en politik för utveckling i stället för avveckling. Trots alla problem måste det finnas en positiv framtid om vi använder de rätta politiska instrumenten. Det brukar alltid vara som mörkast strax före gryningen! Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till samtliga de reservationer som centerns utskottsledamöter undertecknat och som berör utskottsbetänkandena om Norrbotten.

Herr talman! Arbetsmarknaden i Norrbotten är bekymmersam. Den öppna arbetslösheten är ungefär dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Därför är också behoven av särskilda insatser i vårt nordligaste län mycket viktiga. Men inte bara det svåra läget på arbetsmarknaden bidrog till att det ställdes förhoppningar på regeringens proposition 120, som presenterades för riksdagen för några veckor sedan. En orsak till förväntningarna var att man på socialdemokratiskt håll hade ställt i utsikt att det nu skulle bli något nytt och mycket kraftfullt, och dessutom skulle insatser göras som radikalt skulle förändra och förbättra situationen i Norrbotten. Jag tror att man skall känna till bakgrunden om man skall kunna förstå den stora besvikelse som befolkningen i Norrbotten har gett uttryck för. Jag skall också säga att även vi i folkpartiet med spänning såg fram mot vad regeringen skulle komma med. Folkpartiet, som medverkat under hela regeringsperioden 1976-1982 och som dessutom haft ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, hade ju fått riksdagens stöd för att en rad insatser skulle göras för att öka förutsättningarna för en positiv näringsutveckling i Norrbotten. Låt mig bara nämna den stora Norrbottenspropositionen på våren 1979, dets.k. miljardpaketet, som i sitt innehåll tog fasta på satsningen på både en differentiering av arbetsmarknaden och ett flertal nya grupper. Små företag i olika branscher med möjligheter till jobb också för kvinnor borde utvecklas. Propositionen förde fram ett helt batteri av åtgärder som låg i linje med både differentiering och decentralisering. Och förslagen stod i bjärt kontrast till det överreklamerade men nyss havererade socialdemokratiska Stålverk 80. Jag tror också att de flesta i denna kammare känner tacksamhet över att de uppblåsta planerna kring det gigantiska stålverket kunde punkteras. Norrbottenspaketet 1979 blev i hög grad banbrytande och stilbildande. Fortfarande finns det anledning att känna djup oro för sysselsättningen i Norrbotten och för människornas möjligheter att bo kvar i sin hembygd. Och den fråga som ställdes inför årets behandling av Norrbottensfrågorna var: Skulle regeringen kunna förverkliga sina vallöften till Norrbotten med några nya idéer? Nu ser vi resultatet. Nyheterna är tunnsådda. De extraordinära insatser som enligt regeringen och utskottsmajoriteten måste sättas in letar man förgäves efter. Det extraordinära ligger möjligen i att det starkt betonas att förslagen har utarbetats inom partikansliet snarare än i regeringskansliet. Propositionen sägs följa de fem stegen i den s.k. socialdemokratiska utvecklingsplanen. Inget av stegen innebär något väsentligt nytt. Uppdelningen tjänar nog närmast ett kosmetiskt syfte att ge intryck av nytänkande och handlingskraft. För det är ändå så att de konkreta åtgärdsförslagen ansluter sig till riktlinjer som slogs fast av riksdagen redan 1979. Mot bakgrund av att svårigheterna är oerhört stora alltjämt i Norrbotten är vi från folkpartiets sida beredda att kraftigt satsa på att stötta arbetsmarknaden i detta län. Låt mig erinra om att under en femårsperiod under andra hälften av 1970-talet medverkade de regeringar som folkpartiet ingick i till att drygt 15 miljarder kronor i olika former lämnades i statligt stöd. Det kan vara en nyttig information, med tanke på den anslående presentation som de 4 miljarder kronor som nu skall utgå under en treårsperiod har fått i den socialdemokratiska propagandan. På några punkter menar vi att regeringen borde ha gjort annorlunda, och vi har en annan uppfattning om hur de resurser som ställts till förfogande bör utnyttjas. Låt mig begränsa det till ett par områden där vi särskilt menar att våra förslag är bättre än regeringens. Regeringen vill sänka arbetsgivaravgiften för hela Norrbotten med 10 procentenheter. Här går man alltså vidare på vad mittenregeringen och riksdagen bestämde sig för redan för ett år sedan, då de fyra inlandskommunerna Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala fick en reducering av arbetsgivaravgifterna. Då infördes sänkningen med det klara motivet att satsningen skulle göras där problemen var som störst. Om vi nu följer regeringens förslag detta år betyder det att dessa kommuner på nytt får ett relativt försämrat konkurrensläge. Det kan vi inte ställa upp på. Vi vill i stället öka avgiftssänkningen för inlandskommunerna med ytterligare 10 procentenheter till sammanlagt 20926. Genom att denna lättnad för arbetskraftskostnaden begränsas till de områden som har det svårast innebär det dessutom totalt en lättnad på statsbudgeten. Regeringen ger i propositionen inte besked om vilka verksamheter man avser att stödja genom den avgiftsminskning man föreslår. Från folkpartiets sida menar vi att all icke-offentlig verksamhet, både existerande och nytillkommande, skall ha den här avgiftsreduceringen. Alla försök till begränsningar leder bara till betydande administrativa problem och byråkratisk tungroddhet. Länsstyrelsen i Norrbotten har i år ett ramanslag på nära 30 miljoner att använda för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Vi tycker att det anslaget används på ett mycket bra sätt till olika insatser för glesbygden. Det står - Nr 143 ingenting i propositionen om huruvida det här anslaget skall finnas i framtiden. Vi tycker det är till en väsentlig, för att inte säga ovärderlig nytta att ha ett sådant obundet ramanslag hos den regionala myndigheten och föreslår därför att medlen till de särskilda regionalpolitiska insatserna räknas upp med 25 milj.kr. till 225 milj.kr. och att det klart sägs ifrån att de här 25 miljonerna skall ges som ett ramanslag till länsstyrelsen för särskilda, snabba insatser. Låt mig f.ö. få påminna kammaren om att de 200 milj.kr. som socialdemokraterna har föreslagit skall jämföras med de 160 milj.kr. som folkpartiet föreslog 1979 och som då fick riksdagens stöd. Uppräkningen är alltså inte större än att den har ätits upp av inflationen. Det är därför, herr talman, som jag menar att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten nu borde vara — men framför allt i valrörelsen borde ha varit — litet ödmjukare. Enligt den socialdemokratiska propagandan har man under sin tid i opposition ofta förnekat verkligheten, att det skulle ha varit en svår lågkonjunktur, att vi haft energikriser, att strukturproblemen varit svårare än någonsin. Socialdemokraterna har försökt få svenska folket att tro — och har delvis lyckats — att tillväxten från 1960-talet skulle återvända automatiskt bara Sverige fick en socialdemokratisk regering. Medlet skulle vara den plan för utveckling som socialdemokraterna säger sig ha utarbetat för att rädda Norrbotten. Här står propositionen i bjärt kontrast till sådana tankar. Det är ett återtåg till verkligheten som för många av dem som trodde på det socialdemokratiska propagandabudskapet måste kännas mycket smärtsamt. Herr talman! Även om jag rest invändningar mot en del inslag i propositionen, så är den i sin kärvhet ändå klart realistisk. Vi hade önskat en annan ”mix i blandningen” men ser ändå med tillfredsställelse från folkpartiets sida att man så väl följer upp en tidigare politik — låt vara att socialdemokraterna i opposition förnekade nyttan av vad som då gjordes. Man påstod ofta att det var fel tänkt, att det var inget eller mycket litet som kom Norrbotten till godo. Men propositionen är ändå ett erkännande i efterhand av att det som påbörjades under tidigare regeringsperioder var rätt tänkt. Det följs upp väldigt mycket på åtgärdssidan, och det görs uppenbara försök att följa upp propositionen och riksdagsbeslutet från 1979. Det är ett erkännande i sak som propositionen ger en tidigare förd politik när det gäller att satsa på långsiktiga insatser, på en breddning av olika näringar och företag, på en utbyggnad av forskning och projektering, på en satsning på regionala instanser för att sätta i gång nya verksamheter. Det är bra. Detta får inte skymma det faktum att propositionen i väsentliga delar ändå skulle kunnat förbättras och förstärkas under utskottsbehandlingen. Utskottsmajoriteten har inte varit beredd att frångå regeringsförslaget, inte ens på den punkt där vi föreslagit förstärkta insatser för åtgärder i glesbygden om 25 milj.kr. extra för länsstyrelsens hantering. På en annan punkt finns det anledning att vara överraskad. Det gäller socialdemokraternas underkännande av arbetsförmedlingsorganisationen i 35 länet. Det borde ha varit naturligt att förstärka en lokalt fungerande arbetsförmedling som skulle kunna aktiveras och förstärkas och verka i samråd med LKAB. Men här tror jag att socialdemokraternas lidelse för extra och särskilda organ och okänsligheten för ökad byråkrati kan motverka det syfte man är ute efter. Här har folkpartiet och centern reserverat sig till förmån för att förstärkningen med fördel kunde ha skett inom den ordinarie organisationens ram. Det är att beklaga att moderata samlingspartiet på den här punkten har solidariserat sig med socialdemokraterna. Herr talman! Låt mig summera. Folkpartiet anser att det är nödvändigt med starka insatser för Norrbotten — de traditionellt regionalpolitiska, men också särskilda insatser. Vi menar dock att man starkare än regeringen bör satsa på de särskilt utsatta kommunerna, dvs. främst i inlandet och i norra delarna av länet. Till skillnad från regeringen vill vi ge en extra resurs för att man inom länet skall kunna fördela medel till åtgärder i glesbygden. Vi menar dessutom att de stora insatser som behövs för vårt största och nordligaste län kräver särskilda och stora insatser av både personella resurser och statliga pengar. Men det är viktigt att det sker i så obyråkratiska och smidiga former som det över huvud taget är möjligt. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 24 med undantag för de delar där folkpartiet i utskottet reserverat sig, där jag yrkar bifall till de reservationer som jag har ställt mig bakom.

Herr talman! Riksdagen befinner sig i dag i en något märklig situation. Den skall godkänna att Norrbottens län tillförs 4 miljarder i ekonomiskt stöd. När det har skett kommer Norrbotten att ha färre fasta arbeten än tidigare. Länet kommer att ha större arbetslöshet och mer sociala problem. Det måste finnas ett grundläggande fel i sättet att angripa problemen när man får sådana resultat. Vi skall nu bevilja 4 miljarder att utgå under en treårsperiod. Under samma period kommer arbetslösheten i Norrbotten att kosta mellan 5 och 6 miljarder i offentliga utgifter. Så kan det inte fortsätta. På något sätt måste vi söka oss fram till en ny och förutsättningslös värdering och analys av Norrbottensproblemet. Man kanske måste dra slutsatsen, att problemet aldrig kommer närmare sin lösning, såvida man inte vidtar åtgärder som bryter de hittillsvarande ramarna för ekonomins och samhällets organisation och sätt att fungera. Ännu för 100 år sedan var Norrbotten en utmark till Sverige, en väldig glesbygd, sluten i sig själv i ett liv av fattigdom och köld, som bröts bara någon gång då försenade spannmålsleveranser anlände söderifrån under de återkommande svältåren. 1890-talet blev ett ekonomiskt genombrott. Industrialiseringen i Tyskland och i England krävde mer råvaror. Norrbotten hoppade över flera steg i industrialiseringen och trädde in i världsekonomin som en råvarukoloni. Denna koloniala ekonomi byggdes sedan upp utan att det övriga samhället riktigt följde med. Den efterfrågan som skapades genom råvaruutvinningen bildade aldrig grund för någon regionalt förankrad tillverkning. Den flöt ut till andra delar av landet. Konsumtionsvaror och utrustning importerades till regionen. Samhällsapparaterna var otillräckliga och sent utvecklade. Hela samhällsstrukturen kom på sned. Råvarunäringarnas långvariga framgångar dolde alla dessa problem under lång tid. Det utvecklades en kanske oproportionerlig tro på att dessa näringar aldrig kunde rubbas, att de var pålitliga välståndsskapare. Man glömde de väldiga luckorna och svagheterna i samhällsstrukturen i stort. Nu går råvarornas gyllene tid mot sitt slut. Basen rämnar, och man har inget att sätta i stället. Därmed hotas också underlaget för den enda del av ekonomin som hittills kunnat modifiera den koloniala problematiken, nämligen den offentliga sektorn. Traditionellt höga födelsetal och en ung befolkning får arbetslöshetsköerna att bli längre och alltmer kroniska. Regionen sjunker. Detta håller inte. Man måste bryta den koloniala traditionen. Man måste upprätta det som Norrbotten fått sakna under nästan 100 års skev och ensidig industrialisering. Man måste kraftigt förstärka de samhällsapparater som kan ge arbete och en mer allsidig struktur. Regeringens Norrbottensproposition har den bristen att den inte griper sig an med problemet. Stödet riktas i alltför hög grad som ett slags katastrofstöd inför råvarunäringarnas kris. Det är, sagt med en viss tillspetsning, ett avvecklingsstöd snarare än ett utvecklingsstöd. Vi förstår från vpk:s sida att regeringen känner sig pressad av budgetläget och har svårt att föra regionalpolitik. Det är nog inte sista gången vi får konstatera att regionalpolitiken sitter trångt. Vi förstår att man känt sig tvungen att hasta fram ett kortsiktigt åtgärdsprogram för att man varit under press från en stark opinion och ett betydelsefullt väljarunderlag i Norrbotten. Men för den skull får man inte drabbas av den desperation som det visar, när man vill lägga ner driften i Svappavaara. Det är att tillskapa nya svåra ekonomiska och sociala problem i malmfältsområdet, innan man har någon motverkande faktor att sätta in. Och ett än mer markerat uttryck för kortsiktighet och desperation är sänkningarna av socialförsäkringsavgifterna. Vi vill från vpk säga att det är en farlig väg som regeringen slår in på i detta avseende. Det är ett allvarligt avsteg från hävdvunnen arbetarrörelsepolitik. Det är att lägga sig på knä för de privatekonomiska krafter som i 100 år visat sitt ointresse och sin oförmåga att utveckla Norrbotten. Vpk är motståndare till en sådan politik. Vi skall inte här i landet börja dika ut och dränera socialförsäkringssystemet, denna viktiga källa till finansiellt sparande. Vi skall inte bjuda ut förmåner som aldrig kommer att utnyttjas av några andra än en samling ekonomiska äventyrare, vilkas eventuella verksamheter inte skulle tåla en normal kostnadsstruktur och som inget har att tillföra malmfältens befolkning. Det är att falla offer för det borgerliga tänkandet. Det borgerliga ekonomiska tänkandet har ju just den egenskapen att det tror att ekonomisk utveckling är en funktion av företags separata handlande. Det handlar enligt det borgerliga tänkandet om att stimulera företag med förmåner och lättnader, att skapa marknadsmässiga förhållanden som är attraktiva. Den moderna teorin för ekonomisk utveckling och underutveckling har sedan över 20 år fullständigt skjutit sönder sådana orealistiska och ovetenskapliga föreställningar. Ekonomisk utveckling är inte ett spel av marknadsmässiga förhållanden, den är en strukturellt betingad process. Privatkapitalet håller sig alltid erfarenhetsmässigt undan från regioner med den speciella, sneda, historiska struktur som råder i Norrbotten, och dess undanhållande gör strukturen än snedare i en självförstärkande process. Det är denna process som måste brytas, och den kan inte brytas av någon annan kraft än samhällets organisation. Samhället måste gå i spetsen för att medvetet och långsiktigt förändra strukturen. Vpk har med sina förslag till följd av propositionen velat ge en annan tonvikt åt Norrbottenspolitiken även i detta första skede. Vi har i vårt förslag sökt hålla oss inom samma ungefärliga kostnadsram som regeringsförslaget. Men vi vill ha en annan inriktning. Vi vill inte lägga pengar på att försvaga socialförsäkringssystemet. Vi vill att malmfältens hotade ekonomi i stället skall ges tillskott genom en i samhällets regi uppförd, på regionala råvarutillgångar vilande stor handelsgödselfabrik. Vi vill inte lägga ner driften i Svappavaara. Vi vet att man först dels måste göra ansträngningar för att komma in på marknader, t.ex. den ungerska, som antas få underskott på malm, dels måste se vad som kan göras när de stora europeiska stålproducenternas långtidsavtal med utomeuropeiska gruvföretag inom kort går ut. Vi inser till fullo att basnäringarna i sin gamla form i Norrbotten aldrig kommer att återfå sin tidigare ställning. Men man kan försvara dem genom att utveckla, differentiera och förfina. Man kan hindra att arbetslöshetsköerna växer, även om storhetstiden kanske är slut. I februari i år lade fackföreningarna inom SSAB fram ett investeringsprogram för regeringen, innebärande insatser på ett flertal produktområden i Luleå. Vi vill se detta program genomfört. Det är ett bättre sätt att använda pengar än att strö ut förmåner åt privatföretag, som bara är ute för att göra snabba vinster. Vpk kommenterar i en reservation förslaget att flytta rälstillverkningen från Domnarvet till Luleå. Utskottsmajoriteten vill i princip genomföra flyttningen men menar att det får ankomma på regeringen att återkomma med förslag rörande tidpunkt och medel för kostnader. Norrbotten behöver alla arbetstillfällen det kan få, och för vår del skulle det inte vara svårt att ställa upp när det gäller rälsverket. Men vi vill allvarligt varna för att ställa denna fråga på det sätt man hittills gjort. Här skall Luleå tänkas få några dussin fler arbeten. Men samtidigt skall en verksamhet som sysselsätter mellan 150 och 200 i Dalarna bort. Så kan och får man inte bedriva regionalpolitik. Man får inte sätta upp en arbetargrupp mot en annan på det sättet. Man får inte skapa en sådan motsättning mellan två drabbade bygder. Man får inte skapa splittring, när enighet och solidaritet behövs bättre än någonsin. Därför vill vi att regeringen skall få en uppmaning av riksdagen att hantera rälsverksfrågan på ett sätt som innebär att vad en arbetargrupp vinner inte skall ske på en annans bekostnad. Flyttar man rälsverket — och det tycker vi i och för sig är en motiverbar åtgärd — måste man ge Borlänge andra i SSAB:s strukturplan förutsatta investeringar. Låter man rälstillverkningen i Borlänge löpa ytterligare ett antal år, måste man å andra sida då ge Norrbotten andra investeringar. Den kommande regeringspropositionen måste utarbeta en sådan samlad lösning. Vi har inte råd att under trycket av den tilltagande ekonomiska krisen uppge någon del av arbetarsolidariteten. Vad vpk föreslagit är fortfarande modifikationer — och inte så mycket mer —av Norrbottens ekonomiska struktur. På sikt måste en annorlunda ekonomi byggas upp. Detta förutsätter två ting. För det första är det helt orealistiskt att tro att någon annan än samhället skall kunna svara för detta. För det andra kan den inte byggas på en ensidig exportfilosofi. Den måste till större del än nu grundas på regionens och nationens egen marknad och efterfrågan. Annars konserveras Norrbottens ensidiga struktur ytterligare. Vad vi i detta sammanhang inte tagit upp, men som något längre fram blir nödvändigt, är ett program för fördjupning och förstärkning av den offentliga sektorn i Norrbotten. Den är en drivkraft i en sundare ekonomisk struktur, en barriär mot arbetslöshet och en garant för en någorlunda fungerande social och regionalekonomisk miljö. Det är lätt att se att regeringens förslag till större delen är nödfallsåtgärder. De ändrar inget i det som i grunden behöver ändras för att Norrbotten skall komma ur sin depression. Vi förstår från vpk:s sida bakgrunden till att regeringen sitter trångt. Vi förstår rädslan för budgetläget. Men vi vill — utan att för den skull hugga socialdemokraterna i ryggen — ändå ställa några kritiska frågor: Om ni har råd att börja tumma på socialförsäkringssystemet, varför har ni då inte råd att planera för ett samhälleligt investeringsprogram som på sikt kunde bryta den regionala underutvecklingen? Om detta svaga förslag är vad ni tänker er för Norrbotten, vad skall det då bli för de övriga skogslänen, där problemen sannerligen inte är mindre? Och slutligen: Hur skall regionala problem kunna bekämpas, så länge ett mål för den ekonomiska politiken är att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan? Är inte rädslan för den offentliga upplåningen alltför överdriven, och vore det inte bättre att låna till ett utvecklande samhälleligt investeringsprogram, som kan bryta skogslänens ensidiga och krisalstrande struktur, än att som nu tvingas låna för att betala de utgifter för en alltmer kronisk arbetslöshet som följer av det ekonomiska systemets kris? Är det inte dags för en omprövning av den Feldt-Eklundska budgetfilosofin? För får den fortsätta att vägleda, då hotar det stora raset i Norrbotten. Flyttningsvågen kommer att upprepas — i den mån det nu finns något att flytta till, vilket man som sydsvensk riksdagsledamot med den omgivningen omkring sig kan ha sina tvivel om. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s samtliga reservationer.
Jag får meddela att anslag nu uppsatts om detta sammanträdes fortsättning kl. 19.30 efter sedvanlig middagsrast.

Herr talman! Den salva som Anders Högmark sköt mot socialdemokratin sopar inte undan de spår som moderaterna lämnat efter sig från den tid då de var i regeringsställning. Jag säger det, eftersom vi inte med den politik som moderaterna vill realisera löser de problem som Norrbotten har i form av ökad arbetslöshet och utslagning. Det har sagts att förväntningarna var stora på det förslag som skulle läggas fram beträffande Norrbottens utveckling. Det är alldeles riktigt, och anledningen till förväntningarna var det läge som de sex borgerliga regeringsåren hade försatt vårt land i. Det var inte några speciella löften, utan människornas vardagssituation, som gjorde att man hoppades att något skulle hända. Inledningsvis vill jag citera två personer som båda har erfarenhet av och ett djupt engagemang i Norrbottens utveckling. Den förste viftade med propositionen om ”Utveckling i Norrbotten” och sade: ”Det här är det viktigaste som skrivits om Norrbotten under decennier.” Den andre uttryckte sin förvåning över att den socialdemokratiska regeringen visat en sådan handlingsförmåga att den på så kort tid kunnat få fram en samlad insats för länet. Många människor som brottas med arbetslösheten och alla de sorger och bekymmer i olika former den för med sig, känner en tillförsikt och även en tacksamhet därför att ”det börjar hända något i kanslihuset”, som en uttryckte det. För den socialdemokratiska regeringen var det självklart att se till att ett helt län inte drabbas av kaos. Lika naturligt är det för oss att framföra ett enkelt tack för det arbete som lagts ned, så att vi i dag kan ta ställning till en stor del av de förslag som socialdemokraternas och LO:s utvecklingsplan för Norrbotten innehåller. Det kommer emellertid att krävas år av målmedvetet arbete på alla nivåer innan vi ens kommer upp till den situation som länet hade 1976. Jag vill citera följande ord ur statsministerns inledning: ”Norrbottens län har under decennier lämnat viktiga bidrag till vårt lands utveckling.” ”Råvaran från skogarna i länet har gett vårt land miljardvärden i exportinkomster.” Det är första gången som man i en proposition i klartext uttrycker att Norrbotten är en nationalekonomisk tillgång och inte en provins som är en belastning för andra delar av landet. Herr talman! En granskning av utskottsbetänkandet med sina 43 reservationer visar att de borgerliga partierna inte har vart för sig några egna samlade planer för hur utvecklingen skall vändas. Ändå mindre kan de enas Nr 143 om gemensamma insatser. De är ganska tomhänta. Moderaterna, som ger sken av att vara på bettet i år, fattade i söndags, den 8 maj, i Norrbotten beslut om att utarbeta ett program för Norrbotten, enligt lokalradion. Det . enda som de borgerliga har kunnat enas om är påståendet om att utvecklingsplanen och propositionen inte överensstämmer. Jag tycker att detta är ett fattigdomsbevis. Jag återkommer till detta litet längre fram. Norrbotten har under de senaste 25 åren genomgått en rad strukturförändringar, som lett till att delar av länet hamnat i en bestående sysselsättningskris. Först hade vi 1960-talets strukturförändringar inom jordoch skogsbruket, en företeelse som kom ganska sent i Norrbotten. Nedgången var så kraftig att även den totala sysselsättningen i Norrbotten minskade under 1960-talet. Eftersom vi då hade stora födelseöverskott och en mycket ungdomlig befolkning som efterfrågade sysselsättning, ledde detta till en stor utflyttning. Efter en kort återhämtning i början av 1970-talet har vi nu åter drabbats av strukturkriser inom det som är basen och ryggraden för Norrbottens industriella liv, dvs. inom basnäringarna malm-, ståloch skogsindustrin. Dessa påfrestningar är ännu inte övervunna, även om vi hoppas att omstruktureringen inom stålindustrin och skogsindustrin är avslutad för vår del den här gången. Problemen fokuseras nu i hög grad på malmen och på den brist på industrisysselsättning över huvud taget som kännetecknar inlandet. Norrbottens problem skiljer sig väl till sin art och kvantitet från förhållandena i andra skogslän, bl.a. genom att staten äger 70 920 av industrin. Det innebär att många har synpunkter när det gäller att ägaren gör investeringar för att industrin exempelvis skall vara konkurrenskraftig. Staten har ett ägaransvar. Att vinsten kommer samhället till godo råder det inga delade meningar om, men när ägaren gör sina naturliga investeringar räknas det som stöd till regionen. Det kan upplevas som dubbeltydigt ibland. De här stora sysselsättningsproblemen har medfört att Norrbotten under hela den tidsperiod jag berört — 1960 och 1970-talen — har varit högt prioriterat i arbetsmarknads-, regionaloch industripolitiken. Man har gjort extra insatser ibland, och i det sammanhanget måste jag dela ut en liten blomma till folkpartiet, som i regeringsställning våren 1979 gjorde en insats, vilket också Elver Jonsson tog upp. Den var välkommen, men redan då sade vi att den var otillräcklig. Arbetarrörelsen i Norrbotten har under de senaste åren aktivt arbetat med att ta ett samlat grepp på sysselsättningsproblemen. I det arbetet har en stor del av länets befolkning deltagit: alla fackliga organisationer, skolor, studiecirklar, syjuntor. På kurser och konferenser har förslag och idéer diskuterats. Jag vill också påstå att detta arbete i stor utsträckning bidragit till att människorna efter Stålverk 80-kraschen inte gripits av desperation. Vi antog en plan för sysselsättningen i början av 1982. Det är denna plan som nu ligger till grund för propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Sedan 41 planen antogs har utvecklingen och förutsättningarna förändrats och blivit betydligt sämre än de var då. Bl. a. har vi hela problemet med malmkonjunkturen, som självfallet har påverkat utformningen och förslagen. Dessutom hade vi en borgerlig regering, som inte hade förmågan att samla sig till några insatser för att klara konjunkturen, branschproblemen och sysselsättningen. Även om inte allt i planen redan nu har kunnat följas upp med konkreta förslag i detalj, känns det mycket tillfredsställande för en som deltagit i planens tillblivelse på länsnivå att nu i riksdagen få tala för dess förverkligande. Vpk vill i en reservation ha en annan plan. Det har också Jörn Svensson framfört här. Det skulle emellertid försena de åtgärder som behöver vidtas nu, och det kan inte accepteras av utskottsmajoriteten. Jag vill säga till Jörn Svensson att det verkligen är bråttom; vi har inte tid att utreda mer utan måste göra något med detsamma. Detta förslag övervägs också i andra former, exempelvis i länsstyrelsen och malmfältsutredningen. Och jag tror att den fortlöpande planering som vi har kommer att aktualisera en del av de förslagen. De borgerliga vet inte vilket ben de skall stå på, t.ex. i reservation 1. Där tar de upp det förhållandet att utvecklingsplanens samtliga förslag inte återfinns i propositionen. Det beskrivs dels som ett utslag av ökad realism, dels som ett löftesbrott. Det är inget av detta som stämmer. Realister har vi alltid varit, och utvecklingsplanen är långsiktig och kan inte genomföras på en gång. Det finns anledning att återkomma till det i andra sammanhang. Av debatten har också framgått att alla borgerliga representanter varit väldigt oroliga för våra vallöften. Sina egna löften talar de väldigt tyst om. De redogör inte för sina egna alternativ. Jag tycker att det hade varit tacknämligt om man fått en sådan redogörelse. Jag var ute med den s.k. rullande valbyrån i Norrbotten i'sex veckor. Jag lovade inte mycket utan redogjorde för hur vi såg på situationen. Jag sade: Rösta på mig, så får vi en ny regering. Människorna fick själva göra sin bedömning av vad som hade uträttats i landet under 44 socialdemokratiska regeringsår, och vad som hade hänt under de sex borgerliga regeringsåren. Min ödmjukhet, som Elver Jonsson efterlyste, bestod i att uppmana människorna att göra egna bedömningar, och det gjorde de. Jag ansåg att de var kapabla att göra det. Moderaternas reservation 3, om förutsättningarna för sysselsättningspolitiken, kräver sin egen mässa. En del har Anders Högmark redan berört. Man tar upp de allmänna ekonomisk-politiska förutsättningarna för näringslivets utveckling. Vi delar uppfattningen att det skall drivas en ekonomisk politik som främjar näringslivets utveckling. Men vi ställer inte upp på moderaternas förslag. De har visat sig förödande för Norrbotten under de borgerliga regeringsåren. Jag vill helt stillsamt konstatera att vi efter sex månaders socialdemokratiskt regeringsinnehav förefaller att vara på väg att åstadkomma det moderaterna i regeringställning aldrig klarade av. Slutsatsen för Norrbotten måste bli att de allmänna förutsättningarna för näringslivets utveckling redan nu är bättre än vad de har varit under större delen av den borgerliga regeringsperioden. att skogsindustrin har stärkt sin ställning i länet, sågverken har ökat sin export kraftigt — det är devalveringens positiva effekter. SSAB har gjort en enorm upphämtning och går med vinst. Den öppna arbetslösheten är 1000 personer färre än i september 1982. Moderaternas politik skulle ha inneburit att vi exempelvis hade haft 3 000 fler öppet arbetslösa i dag än vad vi har. Moderaterna tar upp det förhållandet att Norrbotten har den högsta andelen anställda inom statlig industri. När man läser reservationen på denna punkt och hör Anders Högmark får man en förnimmelse av att ägarförhållandena är avgörande för om företaget går med vinst eller förlust. Jag vill bara påminna om att exempelvis LKAB har varit ett vinstföretag. I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet debatterades mycket och livligt i riksdagen, på högerns initiativ, att LKAB:s aktier skulle säljas till privata personer. En forskare vid högskolan i Luleå har redogjort för LKAB:s vinster, och han säger att hade vinsterna använts efter konservativt mönster till aktieköp, skulle LKAB vara ägare till hälften av Sveriges näringsliv. Det låter inte illa det. När det gäller påståendet att många viktiga arbetare och företag i Norrbotten torde ha offrats på den solidariska lönepolitikens altare skulle jag vilja att Anders Högmark redogör för vilka företag det är moderaterna tänker på. Det är faktiskt så att vi inte har haft många industrier att lägga ner. Bristen på små och medelstora industrier är och har varit vår akilleshäl. Genom de förslag vi nu diskuterar kan vi förändra situationen på sikt. Där går moderaterna emot alla våra förslag. Det är också orimligt att påstå att löneläget är det som avgör om företag etablerar sig i Norrbotten eller inte. Pajala kommun har exempelvis landets i särklass största arbetslöshet, och även den lägsta medelinkomsten. Trots sysselsättningsstöd med ca 130 000 kr. på sju år — en subvention till företagen —- finns det väldigt få företag som nappar på erbjudandet. Jag vill också något kommentera centerns reservation nr 6, som tar upp befolkningstalen. Det verkar som om centern hade fastnat och funnit att det centrala i regionalpolitiken är befolkningstal och flyttning. I reservationen uttalas att socialdemokraternas politik kommer att medverka till en ny förödande avtappning av befolkningen. Jag tycker att ett sådant påstående borde förpliktiga till att föreslå åtgärder för att uppnå en annan utveckling än den som kan åstadkommas med att markera att planeringsnivån i form av befolkningstal för Norrbotten skall ligga kvar på nuvarande nivå samt yrka avslag på förbättrat flyttningsbidrag. I övrigt kan man inte säga att centerpartiets förslag till åtgärder avviker från vad utskottsmajoriteten förordar på ett sådant sätt att det skulle ändra på förutsättningarna att nå regional balans. Centerpartiet misstolkar ständigt syftet med flyttningsbidraget. Man menar att det är en stimulans till flyttning. Men det är inte flyttningsbidragets syfte, och det finns heller ingenting i statistiken som tyder på att det fungerar så. Antalet människor som flyttar med flyttningsbidrag har hållit sig ganska konstant kring eller strax över 20 000 sedan början på 1970-talet. Antalet har i regel varit något större under år med stor efterfrågan på arbetskraft och något mindre under lågkonjunktur. Däremot finns det inget som tyder på att värdena skulle ha varit särskilt låga de år då centerpartiet haft regeringsmakten. Med den inställning och betydelse centern ger flyttningsbidragen, borde man ha rätt att vänta sig att det skulle ha varit så. Självfallet är flyttningshjälp inte den första åtgärd en arbetsförmedlare vidtar för att hjälpa en arbetssökande. Det är först när arbetsmarknaden inom pendlingsavstånd inte räcker till som flyttningsbidrag kan bli aktuellt. Låga flyttningsbidrag leder inte till mindre utflyttning. De leder troligen bara till att den som flyttar får en sämre ekonomisk start på den nya orten och därmed också svårare att finna sig till rätta där. Låt mig sedan säga några ord om den andra frågan i detta sammanhang, inlösen av bostäder. Om de två ansökningar som finns utökas till fyra får man en ökning med 100 96. Men detta är ändå en mycket marginell åtgärd. Inte mindre än 12 reservationer gäller utskottsmajoritetens tillstyrkan av regeringens riktlinjer om nedsättning av socialavgifterna med tio procentenheter i Norrbotten, som beräknas kosta 330 milj.kr. Regeringen kommer att lägga fram ett preciserat förslag under hösten, som riksdagen får ta ställning till då. Vpk avvisar helt en nedsättning av socialavgifterna. Vi menar för vår del att en avgiftsnedsättning är väl värd att pröva som ett komplement till de selektiva stödinsatser som vi föreslår. Vi föreslår också ett antal förändringar i förhållande till den utformning den borgerliga majoriteten beslutade om våren 1982. Vi vill uppnå ökad sysselsättning och föreslår därför att stödet skall utformas så att vi når detta mål. Det har påverkat urvalet av branscher som skall få nedsättning men också förslaget om att en särskild nedsättning skall lämnas för nytillkommande sysselsättning. De borgerliga partierna föreslår bl.a. att icke-offentlig verksamhet skall omfattas av avgiftssänkningen. Även i detta fall måste vi göra prioriteringar, och därför kan vi inte stödja det förslaget. Vi menar att det är bättre att använda dessa medel till att delvis bekosta de ändringar vi i övrigt vill göra, dvs. eventuell extra nedsättning vid sysselsättningsökning och utökning av det område som skall omfattas av reformen. Den andra huvudfrågan som tas upp i reservationerna är vilket område som skall omfattas av avgiftsnedsättning. Moderaterna vill ha en differentiering inom Norrbotten, folkpartiet vill ha nedsättning bara i inlandskommunerna och centern i stödområdena A och B. Utskottsmajoriteten vill att sänkningen av socialavgifterna skall omfatta hela Norrbotten. Vårt skäl till detta är att vi uppfattar sysselsättningsproblemenii länet som så stora att hela länet bör få del av den generella stimulans som vi förordar. Norrbottens kustland skiljer sig markant från andra delar av landet. Det har inte återhämtat sig efter stålverkskraschen, och i länet finns f.n. inte en enda arbetsmarknad som kan vara stöd exempelvis för inlandet. När jag hörde Per-Ola Eriksson plädera mot ett stöd i kustområdet kom jag att tänka på den debatt om regionalpolitiska stödåtgärder som vi hade våren 1976. Från centerns håll sade man att kustlandet i Norrbotten inte skulle få regionalpolitiskt stöd. När centern sedan kom i regeringsställning praktiserade partiet sina teorier. Vi vet vad det innebar: redan första kvartalet 1977 fick vi en utflyttning från exempelvis Luleå kommun. En avgiftsnedsättning som begränsas till inlandet riskerar att bli mindre effektiv. Den som då inte får sysselsättning tvingas att flytta söderut, och det är en sämre lösning än om man åtminstone någonstans i länet har en arbetsmarknad som dämmer upp utflyttningen från länet. Centerns förslag, och för den delen folkpartiets, riskerar att leda till större flyttningsrörelser än vårt förslag och framför allt till flyttning ut ur länet. Vi vill dessutom tillägga att den kraftiga generella stimulans som vi föreslår i kombination med nuvarande regionalpolitiska stöd likväl innebär en betydande prioritering av inlandet, exempelvis sysselsättningsstödet— 130 000 kronor under sju år. Det är någonting som inlandet har glädje av. För att komma till rätta med problematiken i Svappavaara föreslås en särskild förhandlare med uppgift att förmå företag att göra etableringar där. Därtill blir Svappavaara samhälle s.k. frizon beträffande arbetsgivaravgiften under tio år. LKAB:s driftstopp i Svappavaara har drabbat Kiruna kommun mycket hårt, men mest drabbade är ändå alla de människor som förlorar sina arbeten. Arbetsmarknadsutskottet har besökt Svappavaara och haft samtal med lokala representanter för företaget, facket och kommunen. Vi har kunnat konstatera att människorna blir mycket trängda och har svårt att se någon väg ut ur problemen när samhällets enda arbetsplats slår igen. Brist på jobb i den egna regionen som helhet och långa avstånd innebär att det också är mycket små möjligheter till pendling. Svappavaaraborna har drabbats i dubbel bemärkelse, dels av driftstopp, dels av riksmassmedias speciella intresse. Intresset har inte fokuserats med hänsyntagande till den svåra situation som människorna befinner sig i utan man har sökt sensation. Som exempel tar jag ett Magasinsprogram i TV. I programmet uppträdde ”professionella massmediatyckare” som var importerade från en grannkommun. De hade ett språkbruk som jag försäkrar inte förekommer i dagligt umgänge människor emellan i Svappavaara — varken av fackliga representanter eller av andra. Det finns två skäl till att jag tar upp detta i dag. Det första skälet är att jag känner upprördhet över att människor som har tappat fotfästet i tillvaron och ser hela sin sociala trygghet hotad inte respekteras så pass mycket att de själva får föra fram sina synpunkter utan att de får någon sorts stand in som låter som rytande lejon och inte visar någon respekt för sina medmänniskor — inte ens vanlig hyfs. Det andra skälet är att vi lever i ett samhälle som bygger på dialog mellan stat, kommun och arbetsmarknadens parter — över huvud taget på att människor kan och vill samarbeta. Om människorna i en region framställs som omöjliga att ha att göra med, kommer det att drabba dem. Vem vill frivilligt bli utsatt för oförskämdheter? Den framtoning som invånarna i Svappavaara fick är och kommer att vara en belastning för dem som skall förhandla om ersättningsjobb till Svappavaara. Andra kommer att gå närmare in på problemet med Svappavaara och den eventuella fortsatta drift som vissa har föreslagit. Anders Högmark frågade om jag skulle råda svappavaaraborna att flytta eller inte. Jag skulle vilja fråga Anders Högmark: Vart skall gruvarbetarna i Svappavaara flytta? Vilka jobb kan Anders Högmark erbjuda dem? Jag vet att en del har flyttat till Australien, men där kan man inte ta emot alla svappavaarabor. Alla har inte heller förutsättningar att klara en omflyttning så långt bort. Men sex års borgerligt regerande, där moderaterna och Anders Högmark har ett väldigt stort ansvar, har försatt många människor i Norrbotten i den situationen att de inte ens har någon valmöjlighet när det gäller frågan om att flytta. Vi kommer längre fram att diskutera regionalpolitiken, och då kommer alla län att passera revy med sina problem. Vilket råd har Anders Högmark att ge alla dem som blir arbetslösa om er politik blir verklighet? Herr talman! På arbetsmarknadsutskottets andel har fallit att behandla det som gäller arbetsmarknaden, regionalpolitiken och företagens ökade konkurrenskraft, således steg ett i vissa delar och steg fem i utvecklingsplanen. I pengar räknat är det drygt 500 miljoner av de 4 miljarder som paketet innehåller. Min utskottskamrat Gustav Persson kommer att kommentera de Övriga reservationerna, och mina partivänner i andra utskott kommer också att redovisa våra synpunkter. Avslutningsvis yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 1982/83:24 på alla punkter och avslag på reservationerna.
Herr talman! Regeringen gör i sin proposition anspråk på att anvisa vägar för att långsiktigt lösa Norrbottens problem. Det är i och för sig bra att man försöker tackla problemen på det sättet, men då måste jag ställa några frågor i anslutning till detta. Vad har socialdemokratin för mål med utvecklingen i Norrbotten? Är det att alla de människor som i dag bor i Norrbotten — för att anknyta till resonemanget om befolkningsramarna — under de kommande åren skall lämna arbetslöshetsköerna och komma in i fast produktivt arbete? Eller är det att skapa balans mellan arbetsutbudet och efterfrågan, nämligen att se till att de människor som inte kan få arbete i Norrbotten skall beredas tillfälle till det på annat håll? Min första fråga är: Vad har socialdemokratin för strategi? Centern har klart markerat att alla människor som i dag bor i Norrbotten skall med Nr 143 centerns politik räkna med att få ett fast arbete och lämna de otaliga kolumnerna i arbetsförmedlingens statistik. Var står socialdemokratin där? När ger Frida Berglund människorna löftet att får socialdemokratin bara fullfölja sin långsiktiga strategi för Norrbotten så har alla ett jobb? Ni har ju givit löften tidigare. Moderata samlingspartiet har inte givit sådana löften. Vi tror inte på att man kan ställa ut sådana löften, och därför avstår vi från det. Vilket råd ger Frida Berglund människorna i Svappavaara? Vilket råd ger jag dem? Ja, jag gör den bedömningen att kan man inte få ett arbete i Norrbotten, bör man söka sig dit där det finns arbeten åtminstone temporärt. Jag tror att det är mer ärligt av politikerna att ge ett klart besked. Annars uppstår lätt besvikelse, vilket man har sett klara spår av i dag. Frida Berglund säger: Tänk, om LKAB hade köpt aktier för sina vinster, då hade man enligt uträkningar som gjorts köpt upp halva svenska näringslivet. Ja, om staten hade kunnat sköta LKAB litet skickligare under den socialdemokratiska majoritetesperioden i riksdagen på 1960 och 1970-talen, och man hade använt vinsterna till utveckling, hade kanske LKAB köpt in sig i det svenska näringslivet. Då hade kanske basen kunnat breddas för den enskilda sektorn och den industriella verksamheten i Norrbotten i stället för att pengarna pumpats från Norrbotten till södra Sverige. Man har hela tiden bedrivit, som Jörn Svensson uttrycker det, en form av kolonial ekonomi i fråga om Norrbotten. Men som sagt, Frida Berglund, vilken är den socialdemokratiska målsättningen? Kan Frida Berglund lova att de människor som i dag bor i Norrbotten under de kommande åren skall få ett arbete, dvs. att hon ansluter sig till centerpartiets löften om att alla i Norrbotten skall få ett arbete?

Herr talman! Delar av Frida Berglunds anförande var anmärkningsvärda men också intressanta. Hon sade att socialdemokraterna inte ställde ut några stora löften i valrörelsen och att folk därför inte haft några förväntningar. Hur skall jag då tolka alla de annonser, flygblad, debattartiklar och andra inslag i valrörelsen som socialdemokraterna stod bakom? Det var löften om en offensiv politik. ; Samtidigt är Frida Berglund nöjd med regeringens proposition, trots att den på punkt efter punkt avviker från löften i valrörelsen. Jag vill fråga Frida Berglund: Hur kan man som norrbottning vara nöjd, då regeringen föreslår ökade anslag för att flytta människor, för att lägga ned gruvdrift och annan verksamhet i malmfälten och för inlösen av egnahem, osv. Samtidigt påstår Frida Berglund att centern och de andra partierna inte har några alternativ eller är ovilliga att redogöra för vad de vill. Hon måste ha lyssnat dåligt, för i mitt anförande pekar jag på våra förslag: nej till flyttningsverksamheten och ja till ett fasthållande vid det nuvarande befolkningstalet när det gäller Norrbotten. Vidare säger vi ja till en förlängning av gruvdriften i 47 Nr 143 Svappavaara. Vi vill också utveckla småföretagandet och den mindre och Tisdagen den medelstora industrin samt utvidga glesbygdsverksamheten. Vi väljer en ny 10 maj 1983 strategi för att få fart på småföretagandet i Norrbotten. Centern vill också öka anslaget till glesbygdsverksamhet, och den saken är intressant. I fjol framförde nämligen Frida Berglund i den här kammaren kravet att glesbygdsbidragsstödet skulle höjas. Det finns också med i utvecklingsplanen. Då vill jag fråga: Var ni tomhänta i fjol, då ni drev kravet på ökat stöd till glesbygdsverksamhet? Logiskt borde det förhålla sig på det sättet med tanke på Frida Berglunds resonemang. Samtidigt avfärdar Frida Berglund vad som har gjorts. Jag tycker inte att det är ointressant att LKAB har rekonstruerats, att det satsats på en utveckling av ASSI, på en sänkning av malmfrakterna och på jordbruket och glesbygden. Detta är de intressanta, långtgående och offensiva satsningarna. Befolkningstalet lämnar inte socialdemokratin någon ro. Jag hävdar emellertid att det är av intresse för ett glesbygdslän att inte fler människor lämnar länet. Under den tid som Frida Berglund och jag satt i landstingets hemsjukvårdsberedning var vi ju angelägna om att hålla befolkningstalet kvar vid samma nivå och upprätthålla vården i glesbygden. Många gånger stod vi inför situationen att ha för få människor att vårda. Jag tror inte, Frida Berglund, att det är riktigt att säga att vi har misstolkat er diskussion om ökningen av flyttningsbidraget. Jag uppfattar det här som ett tecken på att ni inte vill ställa er på länets sida på samma sätt som ni gjorde när ni befann er i oppositionsställning. Det hade varit viktigare att säga nej till flyttningsbidraget och öka satsningen på småföretagandet. Där ligger framtidsmöjligheterna för Norrbotten.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande sade inledningsvis att det nu har börjat hända saker. Hon har träffat människor som känner tacksamhet över att den socialdemokratiska planen nu håller på att smälta samman med den proposition som riksdagen kommer att ta ställning till. Det är emellertid beklagligt att de uppblåsta planerna har fallit platt till marken. De var tydligen en realitet bara före valet. Visst gavs det runda, för att inte säga hämningslösa, löften i valrörelsen. Det sades att det skulle ske både nya och stora saker i Norrbotten. När det gäller det nya blev det ju ingenting extra utöver denna speciellt partipolitiserade hantering av frågan. Beträffande beloppens storlek nämnde jag i mitt anförande att det under den tidigare perioden, omfattande 5-6 år, hade satsats 15 miljarder kronor på Norrbotten, medan det nu under en treårsperiod har satsats 4 miljarder kronor. Och beträffande glesbygdsstödet vill ju inte socialdemokraterna satsa mer än vad som möjligen kan motsvara den penningvärdeförsämring som har ägt rum efter de tidigare regeringarnas satsningar. Jag erkänner, herr talman, att jag när jag talade om yviga socialdemokra 48 tiska löften inte först kom att tänka på Frida Berglund. Det måste sägas till hennes heder. Jag tror att Frida Berglund var både lågmäld och ödmjuk, när Nr 143 hon försiktigt for fram i sin valbuss. Men det hade varit riktigare om Frida Berglund hade sagt att gruvor nog kommer att läggas ned, att inlandskommunerna kommer att få en försämring och att arbetslösheten kommer att öka. Det hade naturligtvis inte varit lika publikknipande, men det hade varit mera uppriktigt. Nu skall socialdemokratin i fem steg få Norrbotten på fötter igen. Ingen skall behöva flytta. I propositionen finns emellertid ingenting som garanterar detta. Det är möjligt att vi får besked från något av de närvarande statsråden, som ibland kan överraska genom att komma med nyheter. Vi ser med förväntan fram emot de inlägg som jag tror måste följa på denna debatt. Sedan ett litet tack för blommorna. Först trodde jag att det var ett par blåklint, men det var förmodligen en ros, eftersom det stack ordentligt från stjälken när Frida Berglund sade att tidigare regeringar inte förmådde samla sig till konkreta förslag. Frida Berglund var också mycket nöjd med det förslag som nu kommer. Jag uppfattade att Frida Berglund påstod att socialdemokraterna alltid har varit realister. Realismen innebär i det här fallet tydligen att man inte har något nytt att komma med och att de stora förstärkningar man har talat om uteblir.

Herr talman! Jag skall börja med att beklaga att replikordningen inte tillåter att jag hjälper Frida Berglund med att slå tillbaka den hycklande kritiken från de borgerliga. Det är en hycklande kritik som konsekvent blundar för det faktum att Norrbottens underutveckling är en produkt av den typ av distribution av produktionsfaktorer som framkommer ur det slags marknadsekonomi som de borgerliga talarna så intensivt förhärligar. Jag skall be att till Frida Berglund i hennes egenskap av försvarare av den socialdemokratiska propositionen få ställa ett par konkreta frågor. Den första frågan är: Är det klokt av er socialdemokrater, med den solida majoritet ni har och kan räkna med i Norrbottens län, att i det här läget lägga ner driften i Svappavaara? Är detta, undrar jag också, klokt med tanke på att de stora tyska stålverken har visat intresse för att, i den situation som snart kommer att uppstå, också ta in i bilden eventuella erbjudanden om malmleveranser från de svenska gruvorna? Är det klokt med denna nedläggning med tanke på vad Svappavaara ändå kan erbjuda av bra produkter i den vägen? Den andra frågan är: Är det klokt av er att lägga ner flera hundra miljoner kronor på en sänkning av socialförsäkringsavgifterna? Frida Berglund är rädd för att en del av vpk:s förslag skulle försena åtgärdsprogrammet för Norrbotten. Det gör de inte, eftersom våra förslag så att säga ligger utanför. De långsiktiga förslag vi har utesluter inte de kortsiktiga åtgärderna. Just den här typen av satsningar på sänkning av socialförsäkringsavgifterna kommer att, nästan med nödtvång, leda till förseningar. Först skall ni sänka 49 avgifterna, och sedan skall ni sätta er ned och vänta och hoppas på att någonting skall komma ut av detta, att någon mer eller mindre äventyrlig privatkapitalist skall vilja utnyttja situationen. Det är verkligen att förlora dyrbar tid. Sedan till en annan aspekt på sänkandet av socialförsäkringsavgifterna. Vi ser nu att de borgerliga på område efter område gör attacker mot de positioner arbetarrörelsen här i landet under årtionden har byggt upp. Det har varit attacker mot lönestandarden och attacker i form av krav på sänkta ungdomslöner samt ständigt nya attacker när det gäller sådana förmåner som sänkta socialförsäkringsavgifter innebär för företagen. Detta är ju precis vad de vill ha. De utnyttjar situationen för att — bit för bit och stycke för stycke — slå sönder vad arbetarrörelsen har byggt upp. Skall ni gå dem till mötes genom att tillämpa den här typen av förmånspolitik för företagen? Jag ställer frågan i synnerhet som dessa företag under de senaste hundra åren aldrig har visat något intresse för Norrbottens utveckling.

Herr talman! Till Anders Högmark skulle jag vilja säga att moderaternas politik om de fria marknadskrafterna och den privata industrin har visat att moderaterna inte är intresserade av att trygga sysselsättningen för människorna i Norrbotten. Därför är det viktigt att någon, och i detta fall den socialdemokratiska regeringen, ställer upp. Utvecklingsplanen var utformad i fem steg. Alla stegen skulle tas på en gång. Det som vi har diskuterat var, som jag sade i slutet av mitt tidigare inlägg, de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska insatserna. De är en liten del av förslaget. Sedan till frågan om hur man använder LKAB:s vinster. Jag har i mitt tidigare inlägg sagt, att om dessa vinster går till statskassan, är det möjligt att bygga upp en struktur i landet som också norrbottningarna delvis har nytta av. Många välfärdskomponenter har varit gemensamma för hela landet. Vi har också fått en del av dem, även om vi inte kunnat följa med i alla sammanhang. Till Per-Ola Eriksson: När det gäller befolkningstalen vill jag säga att centern alltid, ända sedan jag kom till det här huset, haft en benägenhet att exercera med siffror utan att tänka på vad för slags jobb människorna skall få. Vad spelar det för roll, när centern gick ut och sade att antalet människor i Norrbotten skall öka med 30 000. Ganska snart visade det sig att ni inte hade jobb ens för de människor som fanns där. Det är viktigt att skaffa jobb för de människor som bor i regionen och se till att de får meningsfulla jobb. När det gäller glesbygdsinsatser vill jag säga att det finns en post på 200 miljoner för regionalpolitiska insatser. Detta kan också gå till glesbygdsinsatser. Det är mer än vad centern i regeringsställning någonsin orkade ställa upp med. Jag tycker att det är viktigt att glesbygdsinsatser görs. Trots att ni talat så mycket om glesbygdsinsatser, har exempelvis Pajalas befolkning under den tid centern var i regeringsställning minskat. År 1975 fanns 60 96 av befolkningen i glesbygder mot endast 57 90 år 1980. Elver Jonsson sade att jag skulle ha gått ut i valrörelsen och sagt att i Nr 143 borgarregeringarnas fotspår kan ni vänta er vad som helst. Det gjorde jag inte, men det kanske människorna gjorde själva. Till Jörn Svensson vill jag säga att Karl-Erik Häll kommer att ta upp den första frågan som Jörn Svensson ställde. Vi har gjort en sådan ärendefördelning. Då det gäller sänkningen av socialavgifterna sade jag att det är viktigt att vi också försöker med generella insatser utöver de selektiva. Det här är en sak som utredningen om regionalpolitiken får se över. Då får man veta om dessa insatser har den effekt som vi har väntat oss.
Herr talman! Det är riktigt, Frida Berglund, att LKAB:s vinster har influtit i statskassan och att det har byggts upp en struktur — men vilken? Denna struktur har lett till att Norrbotten inte kan ge arbete till sin befolkning, att människorna kommer att tvingas att flytta och att den enskilda sektorn inte kan utvecklas. Jag är ganska övertygad om att hade LKAB varit i enskild ägo, hade en väsentligt större del av vinstmedlen gått tillbaka till produktiva investeringar med positiva spridningseffekter. Frida Berglund för ett resonemang om att lönenivåerna inte har någon betydelse för industrins konkurrenskraft. En av de strategiska punkterna i Norrbottenspaketet är ju, enligt de statsråd som skrivit avsnittet, just en förbättring av konkurrenskraften. I det ingår sänkta totala arbetskraftskostnader. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsråden — det är ju tre statsråd närvarande i kammaren, så något av dem borde kunna gå upp och svara: Om lönenivåerna har någon betydelse, varför differentierar man de indirekta lönekostnaderna? Varför önskar Thage G. Peterson att man exempelvis i Norrbotten skulle gå in med sänkta ungdomslöner? Om inte lönenivåerna och arbetskraftskostnaderna spelar någon roll, varför laborerar då regeringen med detta? Avslutningsvis: Vad är det för strategi socialdemokratin har för Norrbotten? Är det att ge alla som i dag bor där arbete, eller är det — jag tycker att Frida Berglund började glida — att man börjar inse att om alla inte kan få arbete, då bör man söka sig till andra delar av landet, temporärt eller på längre sikt? Kan socialdemokraterna och Thage G. Peterson ge samma vallöften som centerpartisterna, att alla i Norrbotten, inom befolkningsramen 267 000, före nästa val skall ha ett arbete i den öppna sektorn? Hur långsiktigt är detta utvecklingsprogram? Det vore intressant om ett statsråd ville gå upp i talarstolen och ge besked.
Herr talman! När det återigen gäller befolkningsmålet, var det i valrörelsen så att t.o.m. den socialdemokratiske partiordföranden var i länet. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg, sade han: ”Ingen skall behöva flytta härifrån.” I konsekvens med detta uttalande borde det vara intressant för socialdemokraterna att slå fast att Norrbotten inte har råd att tappa några 51 människor. Därför skulle vi i stället använda flyttningsbidragen och de pengar som skall gå till att lösa in egnahem till mera offensiva satsningar. Det är anmärkningsvärt att medan socialdemokraterna vill satsa 10 milj.kr. mer på utvecklingsfonden vill man satsa nära 29 miljoner på att lösa in egnahem. Det är ju resultatet av er politik. Jag fick inte svar på frågorna om glesbygdsverksamheten. Jag vill ställa frågan: Är man tomhänt, när man föreslår ökade resurser till glesbygdsverksamhet? Och om det är att vara tomhänt, enligt Frida Berglunds mening, varför har ni då ställt upp på det i utvecklingsplanen? Det finns anledning att betona att just glesbygdsstödet är billiga pengar och ger effektiv sysselsättning i de mest utpräglade regionerna. Jag är besviken över att Frida Berglund inte svarade på min fråga, som var: Hur kan Frida Berglund vara nöjd med att öka flyttningsbidragen och lägga ner Svappavaaragruvan? Hur kan man vara nöjd, slå sig för bröstet och säga att propositionen är så bra? Det finns all anledning att samtliga Norrbottensledamöter kämpar för de jobb som finns och ger människorna i Svappavaara samma andrum som vi har gett människor i varvsorterna. Om ni socialdemokrater nu fullföljer er ståndpunkt och i dag beslutar att säga nej till centerns reservationer och krav, då tror jag att ni har svårt att se människorna i Svappavaara i ögonen. Jag tror att många människor i malmfälten har anledning att travestera ett bevingat ord och kommer att säga: Även du, min Frida!

Herr talman! Frida Berglund sade att hon inte skulle ha sagt att man kan vänta sig vad som helst, utan att det var väljarnas ord. Frida Berglund berömmer närmast sin egen oförvitlighet, som jag f. ö. också berömde henne för. Men det som var intressant när Frida Berglund apostroferade mig i repliken var att hon i sak inte bemötte det jag hade sagt, nämligen att det man påstår skulle vara det ”nya” och ”radikala” helt enkelt är brist på nyheter. Här uteblir de förstärkningar som man har lovat skulle komma Norrbotten till godo. Det visade sig alltså — för att travestera något — att vi kan vänta oss vad som helst, eftersom vi inte har fått besked om vad det nya skulle kunna bestå i. Riksdagen får vänta, och Norrbottens folk får också vänta. Det har även från olika håll sagts något om vad som skulle vara den linje som partierna ändå vill lyfta fram i denna debatt. Jag skall upprepa det, eftersom det är något av en folkpartiets linje i denna fråga. Vi vill bygga på, utveckla och fullfölja det beslut som fattades 1979 och som i sak inte är korrigerat i det regeringsförslag vi nu har att ta ställning till. Vi vill särskilt satsa på de utsatta regionerna inom länet, dvs. inlandet och de norra delarna. Vi vill att glesbygden skall få en uppräkning av anslaget i förhållande till regeringsförslaget. Vi vill att den differentierade sysselsättningen skall gynnas, att småföretagen skall få en större plats och till sist, och det är inte minst viktigt, att det skall ske i mer obyråkratiska och smidiga former än vad som anges i regeringsförslaget.

Herr talman! Det vore frestande att fråga hur folkpartiet får sin kalkyl att gåihop-— folkpartiet som å ena sidan anklagar socialdemokraterna för att inte ge tillräckligt till Norrbotten, och å andra sidan vill ha en mycket stramare budgetpolitik. Men debattordningen förbjuder mig att ställa sådana frågor — därför skall jag inte göra det. På den fråga jag ställde till Frida Berglund om socialförsäkringsavgifterna svarade hon att socialdemokraterna vill pröva den här typen av medel också. Men det är inget svar på frågan. Det handlar inte om huruvida medlen är selektiva eller generella, utan det handlar om huruvida de är socialt och politiskt lämpliga — detta helt oavsett deras karaktär i övrigt. Det är därför jag har ställt den frågan, och det är detta jag vill att Frida Berglund skall utveckla och diskutera litet grand med mig, om hon hinner. Vi har ett läge där borgerligheten angriper de olika sociala positioner som arbetarrörelsen har lyckats tillkämpa sig, och där de tacksamt noterar alla försök att dra ned på socialförsäkringsavgifterna, vilket i praktiken är något som på sikt drabbar socialförsäkringssystemet. Är det klokt att gå borgerligheten till mötes på detta sätt? Är det en riktig politik? Och framför allt, om man nu trots allt vill göra det, kommer det över huvud taget att få de effekter som ni tydligen hoppas att det skall få? Vore det inte mycket bättre att, inom ramen för en total samhällelig sektors kostnader, använda de pengarna till konkreta utvecklingsprojekt som skulle skapa arbeten, i stället för att lägga ut dessa hundratals miljoner på förmåner till privatföretag, till de privata kapitalägarna, och att samtidigt försvaga socialförsäkringssystemet? Det måste vara både pålitligare, när man ser till verkan och effekt, och ge en snabbare effekt, därför att det är högst osäkert om den här nedsättningen av socialförsäkringsavgifterna ger någon som helst effekt. Den typen av frizonstänkande har inte i något sammanhang gett några sådana effekter, såvitt man vet. Folkpartiets och socialdemokratins båda talare här har sysslat med att ge varandra blommor. Men jag undrar om man får lov att fortsätta med detta. Jag undrar om inte en rejäl och bra handelsgödselfabrik uppe i malmfälten, som kunde ge sysselsättning, också skulle bidra till att det blommade frodigare i den Berglundska idérabatten.
Herr talman! Jag vill säga till Anders Högmark att de insatser man gör nu, och som man har tagit upp i propositionen, är extra insatser. Det kommer i fortsättningen att finnas samma möjlighet beträffande arbetsmarknadspolitik, beredskapsarbeten, tidigareläggning av byggen och annat som vi har gjort tidigare och som betyder väldigt mycket för vårt län. Jag skall ta ett konkret exempel. De investeringar som har gjorts på kommunikationsområdet innebär att Kiruna har två företag som har fått order för två år framåt. Från fackligt håll kommenterade man att en sådan framförhållning har man aldrig tidigare haft i företaget. Detta säger litet grand om att insatser måste göras på många områden, inte minst om att den ekonomiska politiken påverkar våra möjligheter att få en stabil utveckling i Norrbotten. Där har moderaterna en helt annan syn, och vart det bär i väg har vi sett. Per-Ola Eriksson frågade om jag är nöjd med flyttningsbidragen. Jag kan bara konstatera att det första som den första Fälldinregeringen gjorde var att höja flyttningsbidragen. Det tyckte vi var bara en marginell händelse i centerns utflyttningshistoria, som började då. När det gäller glesbygdsstödet sade jag tidigare att 200 miljoner till regionalpolitiskt stöd har anslagits, och det ger möjligheter till glesbygdsinsatser från potten. Till Elver Jonsson: Det är naturligtvis riktigt att glesbygden skall frodas — det har väl ingen någonting emot. Men vilka insatser man än gör i glesbygder, så kan de inte bära upp en vacklande kustregion som den i vårt län. Även om Pajala kommun är hur blomstrande som helst, så har vi inga goda framtidsutsikter i Norrbotten, om vi inte också ser till att näringslivet utvecklas och differentieras i Luleåområdet. Till Jörn Svensson: Jag ser att lampan blinkar som tecken på att min taletid strax är ute. Det är inte lätt att komma med långa utläggningar i den här debatten, när man har fyra motståndare, mer eller mindre, att bemöta. När det gäller socialförsäkringsavgifterna så är de föreslagna åtgärderna ett försök att se vilka effekter man kan få den vägen. Den regionalpolitiska utredningen har till uppgift att undersöka om selektiva eller generella åtgärder är lämpligast och vilken inverkan de har på sysselsättningen. Jag tycker att det är viktigt att man gör vissa försök och ser efter om vi kan få ut något positivt av dem. Läget är ju mycket allvarligt, och vi har sett att de vanliga regionalpolitiska medlen inte räcker till.

Herr talman! Trots alla socialdemokratiska vallöften är arbetslösheten i Norrbotten fortfarande mycket stor — över 10 000 personer — och beräknas enligt länsarbetsnämnden öka ytterligare. Norrbotten har därtill över 12 000 personer sysselsatta i olika former av verksamhet som tillkommit genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Frida Berglund! Socialdemokraterna har nu makten i regeringen, och de har med vpk:s stöd makten i riksdagen. Socialdemokraterna har makten i Norrbottens läns landsting, i länsstyrelsen i Norrbotten och i samtliga Nottbottenskommuner. Och inte sysselsätter socialdemokraternas politik fler i Norrbotten för att Frida Berglund angriper moderaterna! Av de i vanlig ordning sysselsatta är mer än 40 96, dvs. över 50 000 personer, sysselsatta i offentlig förvaltning och tjänster. I Sverige som helhet är motsvarande procenttal 32. Om samma procenttal skulle gälla för Norrbotten, skulle det finnas 10 000 färre sysselsatta i offentlig förvaltning och tjänster i Norrbotten än som nu är fallet. Jag tror att Per-Ola Eriksson Nr 143 gör ett vårdslöst antagande, om han utgår ifrån att den större andelen Tisdagen den offentliganställda i Norrbotten, dvs. 10000 personer, är anställda inom 10 maj 1983 försvaret. Av dessa procenttal torde framgå att framtida långsiktiga lösningar på sysselsättningsproblemen i Norrbotten inte finns inom området ”offentlig förvaltning och tjänster”. Vi måste få en förnyad arbetsmarknadsoch regionalpolitik, om målsättningen ”en likvärdig sysselsättning och likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service samt god miljö” skall nås över hela landet. Det blir alltmer uppenbart att regionalpolitiken måste bygga på en bred bas av generellt verkande åtgärder. Villkoren för näringslivet i Norrbotten måste bli lika eller bättre än villkoren i övriga landet, om det skall bli intressant och lönsamt att etablera verksamhet i Sveriges nordligaste och mest arbetslöshetsdrabbade län. Jag lärde mig emellertid i Norrbottensdelegationen att all regionalpolitik är verkningslös, om den inte är en del av en ekonomisk politik i vårt land som förmår ge konkurrensförmåga åt näringslivet. Svenska produkter måste kunna säljas, såväl hemma som utomlands, till företagsekonomiskt rimliga priser. Norrbotten med sina stora exportindustrier är mycket beroende av vårt lands konkurrensförmåga. Jag tror att vi måste få bättre förutsättningar för ökad industriell verksamhet i Norrbotten, om vi skall kunna förhindra en ny stor utflyttning från länet under senare delen av 1980-talet. Där spelar de mindre och medelstora företagen en mycket viktigt roll, både för Sveriges ekonomi och sysselsättning och även för möjligheterna att sysselsätta folk i Norrbotten. En småföretagarvänlig politik kan verksamt bidra till att öka sysselsättningen i Norrbotten och framför allt i inlandet och Tornedalen. Både stora och små företag måste få bättre förutsättningar, om norrbottningarna skall få trygghet till arbete och tro på en framtid i Sveriges nordligaste län. Det allmänna ekonomiska läget i Sverige påverkar också utvecklingen av Norrbottens näringsliv. Regeringens förslag till branschvis och företagsvis begränsade sänkningar av arbetsgivaravgifterna blir, trots dess i grunden positiva karaktär, därmed inte en tillräcklig stimulans för att företagen i Norrbotten med hjälp av denna skall lyckas bryta den hittills negativa utvecklingen. Den avtagande positiva devalveringseffekten påverkar också t.ex. LKAB:s framtida möjligheter att bestå som lönsamt företag och som ekonomisk motor i Norrbottens inland och i Norrbotten som helhet. För att man skall få full effekt av arbetsgivaravgiftssänkningar måste den ekonomiska politiken för landet som helhet läggas om. De tillväxtskapande drivkrafterna i ekonomin måste stimuleras. Den förbättring av konkurrenskraften som en sänkning av arbetsgivaravgifterna ger måste dessutom komma hela Norrbottens näringsliv till del. Tyvärr framgår det av den reviderade finansplanen att regeringen saknar en genomtänkt skattepolitik. Det finns inte en antydan om vart regeringens skattepolitik syftar. Regeringen tycks tro att det går att få bort det strukturella budgetunderskottet med skattehöjningar, låg inflation och a ekonomisk tillväxt. Tyvärr är det en felsyn. Skattehöjningar påverkar direkt möjligheten att få ned inflationen och öka den ekonomiska tillväxten. I stället måste åtgärder vidtas för att bryta de offentliga utgifternas ökningstakt. Regeringen tycks fortfarande tro att skatteskärpningar, utdelningskatt och vinstavsättning gynnar investeringarna. Vi i moderata samlingspartiet menar att det förhåller sig på motsatt sätt. Ökade skatter minskar företagens vilja och förmåga att öka investeringarna. I år genomför regeringen skattehöjningar på över 12 000 milj.kr. Det motsvarar ca 3 500 kr. i genomsnitt per hushåll. Till detta skall läggas de kommunala skattehöjningar som följer av devalveringen, momshöjningen m.m. Detta gäller även i Norrbotten. Det är skattehöjningar som även i Norrbotten innebär en minskad stimulans att arbeta, spara och investera. Nu vill jag gärna säga att Norrbottenspropositionen innehåller en del positiva förslag, men den är dock långt fjärran från de generösa vallöftena att ”återge landet en ledning och Norrbotten de förlorade jobben”. Trots talet om långvariga förberedelser är propositionens förslag påfallande vaga utom i fråga om arbetskraftsindragningarna vid LKAB och malmbanan. Det talas t.ex. i propositionen om att nytillkommande sysselsättning i Svappavaara skall befrias från lagstadgade socialavgifter. Men utformningen är dock inte klar förrän tidigast till hösten. Det är vaga löften. Propositionen innehåller även förslag om att vissa Norrbottensföretag skall kunna få en sänkning av socialkostnaderna med 10 96. Man nämner gruvoch tillverkningsindustri samt ”vissa andra näringsgrenar”. Det sägs också någonting om att ytterligare reducering av socialkostnaderna kan ske vid en sysselsättningsökning. Trots vagheten om vilka som skall kunna åtnjuta sänkning och om vilken procentsats som skall beräknas vet man att kostnaderna skall uppgå till 330 milj.kr. per år. Detta skall jämföras med den tillkommande kostnaden om ca 170 milj.kr. för nu gällande nedsättning i de fyra kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Även denna länsviktiga fråga om de 10 procenten skall utredas vidare, och regeringen hoppas att hösten 1983 kunna ge besked om vad som skall gälla. Många frågor måste då besvaras. Hur skall det t.ex. vara möjligt att konstruera en ”frizon” i Svappavaara som ger önskade arbetstillfällen där, utan att skada befintlig och i hög grad önskvärd sysselsättning i övriga Kiruna kommun och andra hårt arbetslöshetsdrabbade orter i länets inland? Vem skall få nedsättning? Vilken instans skall utse de företag som skall åtnjuta nedsättning? Hur skall begreppet ”nytillkommande sysselsättning” tolkas och av vem? Vågar en företagare it.ex. Kiruna i nuläget öka verksamheten? Går företaget då miste om den utlovade premien vid sysselsättningsökning? Eller kommer kanske en ”frizonsberättigad” konkurrent och erövrar kundkretsen? Är det i så fall möjligt att efter konkurs fortsätta i samma bransch och i samma lokaler och då få premier för sysselsättningsökning? Herr talman! Enligt min mening är Norrbotten inte betjänt av drastiska sänkningar av socialutgifterna punktvis, i vissa orter och i vissa företag som utpekas av myndigheter. Riskerna för arbetslöshetsomflyttning mellan orter ger en osäker lönsamhet, och det påverkar många enskilda företagares vilja att investera. Även regeringens lust att främst gynna statliga företag är hämmande. Denna regeringens uppenbara önskan kan skönjas t.ex. i fråga om skogsmark. Regeringen har sagt att domänverket skall särbehandlas. Verket får köpa skog, men domänskog skall ej få säljas, inte ens för komplettering av jordbruk. Herr talman! Alla som känner till Norrbottens problem vet att skog är ett nödvändigt komplement vid långsiktig och lönsam drift av jordbruk i Norrbotten. Domänverket är länets överlägset största skogsägare, och därför är ett säljstopp för statlig skog helt enkelt oförnuftigt. Jag menar, om man vill ge Norrbotten en särbehandling på grund av stor arbetslöshet, att en sänkning trappstegsvis av socialutgifterna till all företagsamhet i Norrbotten är den bästa stimulansen, utan påtagligt störande bieffekter. I de fyra kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala, där socialavgiftsnedsättningen nu är 10 96, skulle man kunna tänka sig en sådan nedsättning till 15 96. För kommunerna i Norrbotten i övrigt bör en höjning ske med 5 90 i förhållande till vad de nu har. En sådan trappstegsvis avgiftssänkning till all verksamhet i länet, utom offentlig förvaltning, skulle innebära en verklig stimulans till Norrbotten, utan risker för arbetslöshetsomflyttning mellan orterna. All näringsverksamhet skulle gagnas, och bestämmelserna skulle fordra ett minimum av byråkrati. Regler finns redan för de fyra nordligaste kommunerna. Dessa regler bör anpassas till här nämnda områden och procentsatser. Jag tycker också att det vore värdefullt om regeringen i Norrbotten omgående ville pröva vårt partis förslag till lärlingsutbildning. Det skulle snabbt ge fler ungdomar utbildning och arbete samt därtill bättre förutsättningar till lönsam produktion i länet. Jag hoppas att den arbetande regionalpolitiska utredningen snabbt kommer med förslag som förbilligar marknadsföring samt också lägger fram förslag om lägre elskatt i Norrbotten. Vi har ett långt land med dryga elöverföringskostnader, och länets stora tillgång på billig vattenelkraft motiverar lägre elpris, till gagn för företagande och boende. Jag tycker också att det är beklagligt att regeringen har underlåtit att framlägga den parlamentariska kommitténs enhälliga förslag om förändrat stöd till norra Sveriges jordbruk. Jag tror att det är otroligt viktigt för vårt län att vi har levande jordbruksbygder där; det stärker landets försvarsförmåga och ger försörjning åt många. Herr talman! För Norrbottens framtid är det viktigt att det regionalpolitiska stödet ges i sådana former att det gagnar främst mindre och medelstora företag och att det stimulerar till lönsam produktion. Statliga företag är inte den sysselsättningsgaranti som socialisterna påstår. Även i vårt nordliga län gäller att endast lönsam produktion i längden ger villiga företagare och säkra arbetstillfällen.

Herr talman! Per Petersson är den andra moderata talaren som beklagar sig över det negativa i att den offentliga sektorn har en så stark ställning i Norrbottens län. Jag tror att det är viktigt, i varje fall för arbetarrörelsens båda partier, att mycket konsekvent avvisa sådana påståenden. De bygger nämligen på en fullständigt falsk tolkning av verkligheten. Den offentliga sektorn är inte speciellt stor i Norrbotten. Tvärtom har den allvarliga brister, och man skulle mycket väl kunna försvara en utbyggnad. Den synes vara relativt stark, därför att i förhållande till befolkningsbasen är den enskilda sektorn relativt liten i Norrbotten jämfört med riket i övrigt. Utan att i absoluta tal eller i förhållande till befolkningen vara särskilt stor, omfattar den offentliga sektorn en relativt betydande del av den totala arbetsmarknaden. Det är alltså en siffermässig skenbild som man får. Dessutom är det felaktigt att just i det speciella fall som Norrbotten utgör använda den offentliga sektorns antal sysselsatta för att illustrera dess position. Om man använder en sådan jämförelse måste man också föra in hur pass stora olikheter det råder mellan olika regioner när det gäller fördelningen av den offentliga sektorns antal sysselsatta på heltid och deltid. Och t.ex. jämfört med storstadslänen har man i Norrbotten en medelarbetstid per sysselsatt person som är sex veckotimmar lägre. Det speglar bl.a. det faktum att man har förhållandevis fler deltidsanställda kvinnor inom delar av den offentliga sektorn. Om man skulle mäta i antal arbetstimmar, finner man att den offentliga sektorn inte alls är extremt stor i Norrbotten. Man kan sedan göra ytterligare en korrigering och ta hänsyn till att Norrbottens situation är speciell också på det sättet att där finns en dominerande statlig industri, i stället för, som i de flesta andra län, en dominerande privat industri. Om man då tar bort industrin ur bilden och håller sig uteslutande till förvaltning och service, så skall man finna exempelvis att det antal arbetstimmar som läggs ned i den kommunala sektorn räknat på befolkningsbasen rent av är något mindre i Norrbotten än i riket i genomsnitt. Men ni moderater missbrukar hela den här sifferleken, som ni håller på med, och attackerar den offentliga sektorn, som ni har för sed. Verkligheten är en helt annan; det är den offentliga sektorn som —i brist på intresse från det privata storkapitalet i Sverige — har hållit Norrbotten någorlunda uppe och hindrat den slutliga katastrofen.
Herr talman! Jag skulle också vilja göra några kommentarer till angreppet på den offentliga sektorn. Jag kan delvis instämma i det som Jörn Svensson tog upp. Men det är väl också så att den offentliga sektorn har medfört de välfärdskomponenter som jag talade om. Vi har fått bättre utbildning, bättre sjukvård och bättre barnomsorg. Och vi måste hela tiden komma ihåg att länet har en struktur — med stora avstånd och svårigheter t.ex. att nå service — som fordrar att man har serviceinrättningar på väldigt många håll, något som kanske också kräver mera insatser. Jag tycker att det skulle vara väldigt Nr 143 angeläget att Per Petersson redogjorde för vilken del av den offentliga Tisdagen den sektorn vi skulle kunna undvara. Vi vet att varenda neddragning på den 10 maj 1983 offentliga sektorn drabbar väldigt många sysselsättningsmässigt. 'Okad arbetslöshet kräver mer offentliga insatser, exempelvis inom sjukvården. Vi vet att norrbottningarna löper 29 96 större risk än människorna i landet i övrigt att bli förtidspensionerade på grund av arbetsbrist, de har fler hjärtinfarkter och fler fall av för högt blodtryck. Allt detta blir en cirkelgång. Dessutom vill jag ta upp påpekandet att jag angrep moderaterna, trots att vi har majoritet i kommuner och landsting. Vi angriper inte de moderater som sitter i kommuner och landsting speciellt mycket, för de tycker i regel som vi på hemmaplan. Nej, vi angriper de moderater som i regeringsställning har drivit en politik som inneburit att Norrbotten har drabbats mycket hårt. Några statliga företag har t.ex. inte investerat i den takt som de borde. Dessutom har moderaterna motsatt sig andra insatser, exempelvis beredskapsarbeten, för att förhindra den öppna arbetslösheten. Den ekonomiska politik som har bedrivits under de borgerliga åren är ett skolexempel på hur en ekonomisk politik som bara tar till vara kapitalets intressen utarmar vissa delar av vårt land. När det gäller att ställa om den ekonomiska politiken har det visat sig att den devalvering som genomfördes haft väldigt positiva effekter på vår industri. Vad beträffar kritiken mot vårt förslag vill jag säga att kritik kan man tåla om man har bättre förslag att komma med än de som kritiserar. Moderata samlingspartiet i Norrbotten beslutade i söndags att utarbeta en utvecklingsplan för Norrbotten. Det har smittat av sig. Det hade varit angenämt att få höra vad ni har för egna åsikter om utvecklingen i dag.
Herr talman! Jag börjar med att vända mig till Frida Berglund. Skillnaden mellan Frida Berglund jämte hennes partikamrater hemma i Norrbotten och oss moderater under valrörelsen var att vi aldrig sade att Norrbottens problem var lättlösta. Vi sade att det var en besvärlig procedur att komma till rätta med undersysselsättningen i Norrbotten. Jag tycker att det är intressant att Frida Berglund är så nöjd med propositionen, för maktförhållandena är sådana som jag säger. Oavsett hur mycket Frida Berglund angriper moderaterna sitter ni med hela makten. Propositionen innebär att man friställer 1500 människor inom LKAB. På något års sikt har man därtill friställt 600 människor på malmbanan, och det kommer att återverka på sysselsättningen i övrigt i malmfälten. Att påstå att detta är en utvecklingsplan för Norrbotten tycker jag är mycket djärvt. Sedan går vi över till den offentliga sektorn som Frida Berglund och även Jörn Svensson hade bekymmer för. Vad jag har konstaterat är att vi i Norrbotten redan nu har en offentlig sektor som omfattar 40 26, medan den i andra områden utgör 32 20. Jag har sagt att av de procenttalen torde framgå 59 att framtida lösningar för att komma till rätta med arbetslösheten inte ligger i att i Norrbotten anställa fler inom området offentlig förvaltning och offentliga tjänster. Vi har redan nu en sektor för offentlig förvaltning och offentliga tjänster som är större än i något annat län, och en sådan sektor måste betalas av produktiv verksamhet.

Herr talman! Per Petersson fortsätter att veckla in sig i sin demagogi. Man kan inte jämföra olika procenttal utan att tala om ifall de är beräknade på samma typ av underlag eller på olika underlag. Eftersom situationen i Norrbotten och situationen i exempelvis Sydsverige är olika kan man inte använda en siffra som anger andelen i procent av samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden för att jämföra från en region till en annan. Det är omöjligt. Man får en felaktig jämförelse då. I synnerhet om man har en industristruktur eller en industri i de olika delarna av landet som med hänsyn till sina ägarförhållanden är helt olika, kan inte en sådan procentandel användas som mått på den offentliga tjänstesektorns storlek, som Per Petersson gör. Man måste nämligen mäta i antal arbetstimmar.

Detta visar hur fullständigt orimligt han räknar. Han har inte satt sig in i dessa förhållanden och har därför inget riktigt mått på den offentliga sektorn. Han använder bara detta som ett demagogiskt försök att gå emot den politik som vill se en förstärkt och förbättrad offentlig sektor i Norrbotten som en viktig drivkraft i den ekonomiska utvecklingen och den regionala marknadsbildningen.
Herr talman! Per Petersson säger att vi har hela makten. — Socialdemokraterna har haft regeringsansvaret i drygt sex månader. Med hänsyn till den situation vi hade i landet när borgarna överlämnade regeringsansvaret är jag nöjd med att man har satt i gång med saneringsarbetet. Men det kommer självfallet att ta år innan vi har nått ens den nivå som vi hade 1976. Och vi får komma ihåg att inte ens det samhället var klanderfritt och bra, utan vi hade då ambitioner att fortsätta att förbättra situationen för människorna. När jag lyssnar på Per Petersson tycker jag att det låter precis som 1969 och 1970, när vi diskuterade hur man skulle vända den negativa utvecklingen i exempelvis vårt län och de andra skogslänen. Moderaterna sade då att de förslag vi lade fram inte var bra. Men själva hade de inga andra förslag. Det visade sig ändå att början av 1970-talet var positiv ur Norrbottens och övriga skogsläns synpunkt. Vi fick mindre utflyttning, vi fick inflyttning, vi fick en ökad sysselsättningsfrekvens, vi fick fler anställda i den offentliga sektorn. Vad som inträffat är, som Jörn Svensson sade, att fler och fler har börjat arbeta deltid. Antalet arbetade timmar i Norrbotten har sjunkit kraftigt under borgarnas regeringsinnehav. Allt detta kan inte saneras på sex månader, även om man gör en god start. Sedan några ord om detta att vara nöjd. Man behöver inte tycka att alla detaljer är bra, men jag tror ändå att det är viktigt att se på de positiva insatser som görs. När man är ute bland folk hör man att människor tycker att det börjar lossna. Bara för några dagar sedan talade jag med länsarbetsdirektören, som sade: Det har lossnat på något sätt. Mina medarbetare säger att det är lättare att jobba. Om politiken och politikerna ställer resurser till förfogande kan man tillsammans förändra bilden. Socialdemokraterna kommer att göra detta, det visar de med den här propositionen. Anledningen till att vi var så angelägna om att få en socialdemokratisk regering var just att vi ville få ett öra i kanslihuset som lyssnade på våra förslag och våra idéer. Vi kan inte vänta på att andra skall tänka färdigt åt oss.
Herr talman! Jag beundrar socialdemokraterna för deras förmåga att sälja den här propositionen som en utveckling i Norrbotten, när de största och dyrbaraste förslagen i propositionen är att minska antalet anställda i LKAB:s malmrörelse med 1500 personer och därtill minska antalet anställda vid malmbanan med 600 personer. Det kanske är nödvändigt för att LKAB skall bli lönsamt, men det är utomordentligt skickligt gjort att sälja det som om det vore en utveckling i Norrbotten. Även Frida Berglund måste inse att om man friställer över 2 000 människor i de redan hårt drabbade malmfälten kommer detta att negativt påverka också annan sysselsättning i malmfälten. Men det vill Frida Berglund inte inse — hon är bara nöjd. Sedan till frågan om offentlig förvaltning och offentliga tjänster. Jag har hävdat att 40 20 av dem som är sysselsatta i Norrbotten arbetar med offentlig förvaltning och tjänster. Det finns 50 000 sådana tjänster. Enligt länsarbetsnämndens färskaste beräkningar — de är så färska att man t.o.m. har tryckt av Norrbottenpropositionens löften på baksidan — är fortfarande över 10 000 människor arbetslösa i Norrbotten och 12 000 är sysselsatta genom olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror inte att vare sig Jörn Svensson eller Frida Berglund kan tro — eller kan få andra att tro — att man kan sysselsätta ens en nämnvärd del av de människorna genom en utbyggnad av offentlig förvaltning och tjänster i Norrbotten. Norrbottens problem är utomordentligt stora. Eftersom socialdemokraterna har gått ut med så stora ord om hur de skall lösa problemen, tycker jag att de skall lägga fram förslag som är verkningsfulla för Norrbotten. Använd inte tiden till att angripa moderaterna, som inte har makten nu. Det har däremot socialdemokraterna.

Herr talman! Förutsättningarna för regionalpolitiken har försämrats under de senaste åren. Sysselsättningsminskningen och den snabba strukturomvandlingen inom industrin i förening med en svag tillväxt i ekonomin har inneburit begränsningar på många områden när det gäller regionalpolitiken. I början av 1970-talet uppnåddes en förbättrad regional balans. Detta gällde också för Norrbotten. Statliga satsningar i förening med insatser av kommuner och näringsliv skapade förutsättningar att återvända för många människor som flyttat söderut. Under första hälften av 1970-talet ökade sysselsättningen i Norrbotten mer än i andra län. Mycket snabbt kom förändringarna. I stället för Stålverk 80 och en kraftig expansion vändes utvecklingen vid NJA i negativ riktning. Malmen och skogen gick in i den djupaste lågkonjunktur som vi haft under efterkrigstiden. Investeringarna sjönk kraftigt i länet. Arbetslösheten ökade trots kraftiga arbetsmarknadspolitiska insatser. Under åren 1976-1979 ökade antalet personer som stod utanför den reguljära arbetsmarknaden med närmare 60 20. Den djupa och långvariga internationella lågkonjunkturen minskade efterfrågan på de svenska basindustriernas produkter samtidigt som nya exportländer tillkom. Konkurrensen på världsmarknaden hårdnade. Detta drabbade Norrbotten särskilt hårt, eftersom länet exporterar 60 26 mer än genomsnittet i landet. Norrbotten är det län som har den högsta arbetslösheten i förening med den lägsta sysselsättningsgraden. En fortsatt negativ utveckling för Norrbotten med allt högre arbetslöshet och med ytterligare minskad produktion inom viktiga basindustrier skulle innebära att en betydande del av landets samlade produktionsförmåga skulle gå förlorad. Det är därför viktigt att den negativa utvecklingen i Norrbotten bryts. Regeringens förslag bygger på den utvecklingsplan arbetarrörelsen presenterade i januari 1982. Den var utarbetad av en grupp med representanter för socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Arbetarrörelsens utvecklingsplan har byggts upp i fem steg: 1. De allmänna förutsättningarna för sysselsättningen och produktionen i Norrbotten förbättras genom sänkta produktionsoch transportkostnader för industrin. 3. Företagens konkurrensförmåga skärps genom marknadsföring, teknikutveckling och utbildning. 5. Kraftfulla och snabba arbetsmarknadspolitiska insatser. Som jag tidigare framhöll, ansluter regeringens proposition om Norrbotten nära till arbetarrörelsens utvecklingsplan för Norrbotten, och en huvudtanke är att samtliga fem steg måste genomföras samtidigt. En viktig del för att kunna vända den negativa utvecklingen i Norrbotten är Nr 143 den allmänna ekonomiska politik som förs i landet. Den omläggning i den ekonomiska politiken som skedde i höstas i samband med den socialdemokratiska regeringens tillträde kommer att ha stor betydelse för Norrbotten. Regeringens kraftiga satsning på att stärka industrin och exporten är särskilt viktig för ett län som Norrbotten. Hela 70 20 av länets industrisysselsättning finns inom gruv-, ståloch skogsindustrin. Dessa branscher är alla beroende av att kunna exportera sina produkter. Utöver devalveringen, ett brett investeringsprogram inom energi-, bostadsoch kommunikationssektorn samt rekonstruktion av Statsföretagsgruppen har regeringen under hösten 1982 vidtagit åtgärder för att avvärja de mest akuta sysselsättningsproblemen i malmfälten. Insatserna för att vända utvecklingen i Norrbotten kan därför sägas ha börjat redan vid regeringsskiftet i höstas, och den fullföljs nu med de förslag vi i dag behandlar i riksdagen. Under de borgerliga regeringsåren 1976-1982 drabbades Norrbotten hårt genom den bristande helhetssyn som präglade de borgerliga regeringarnas industrioch sysselsättningspolitik. Centerns allmänna motstånd mot att inom näringspolitiken satsa på de stora företagen och folkpartiets tveksamhet till att öka samhällets insatser blandades med moderaternas direkta motstånd till att bygga ut de statligt ägda industrierna. Det skapade ingen bra plattform för en kraftfull industripolitik. Det är därför ett milt omdöme att konstatera att de borgerliga regeringarnas industrioch sysselsättningspolitik misslyckades. Det är en uppfattning som inte bara finns hos oss socialdemokrater utan långt in bland företrädarna för svenskt näringsliv. Innan jag går över till att mer direkt behandla utskottets ställningstagande och reservationerna i anslutning härtill vill jag, herr talman, bara konstatera att mycket av den bristande helhetssyn som präglade den borgerliga regeringens sysselsättningspolitik än tydligare kommer fram i de borgerligas ställningstagande till arbetsmarknadsutskottets betänkande om utvecklingen i Norrbotten. När det gäller avvägningen mellan selektiva och generella medel i arbetsmarknadsoch regeringspolitiken betonar utskottsmajoriteten att inslaget av selektiva stödåtgärder till bl.a. näringslivet måste bli stort i regioner med så stora sysselsättningsproblem som Norrbotten. All erfarenhet visar att i områden liknande Norrbotten skulle de generella åtgärderna bli av oerhört stor omfattning och kostnad, om man avsåg att lösa de regionalpolitiska problemen på detta sätt. Som jag anförde inledningsvis, är det viktigt för Norrbotten lika väl som för övriga landet vilken allmän ekonomisk politik som förs i landet. Detta är grunden för de generella åtgärderna. Den omläggning av den ekonomiska politiken som skedde i samband med den socialdemokratiska regeringens tillträde efter valet i höstas kommer därför att ha stor betydelse även för Norrbotten. De borgerliga partierna har reserverat sig i fråga om avvägningen mellan 63 selektiva och generella åtgärder. Moderaterna skiljer sig dock även här från centern och folkpartiet. Moderaterna litar som alltid till att marknadskrafterna skall lösa Norrbottens sysselsättningsproblem. I en motion av Alf Wennerfors m.fl. hävdas att de selektiva insatserna i grunden har misslyckats. Så är naturligtvis inte fallet. Sanningen är den att just det fria näringslivet svikit Norrbotten. Alla som har intresserat sig för Norrbotten vet ju hur svårt det har varit att få de stora privata företagen att etablera sig där. Var hade Norrbotten stått i dag utan de stora statliga företagen LKAB, ASSI, NJA och SSAB? Hur stor skulle arbetslösheten ha varit om vi inte hade gjort selektivt inriktade arbetsmarknadspolitiska insatser i Norrbotten? Därom vet vi inget. Vi kan bara ana att avfolkningen blivit oerhört stor, om den moderata politiken skulle ha fått sätta sin prägel på Norrbotten. Centern och folkpartiet är mer försiktiga i sin reservation. Man hyllar i ord de generella åtgärderna och talar om en förskjutning av insatser mot generell karaktär. Längre törs man inte gå. Selektiva åtgärder behövs under överskådlig tid, konstaterar de båda mittenpartierna. De accepterar tydligen socialdemokraternas avvägning, men vill ändå genom en reservation markera sin tro på generella åtgärder, även om det bara blir i ord. Även när det gäller planeringsnivån för Norrbotten har centern reserverat sig. I centermotionen krävs att riksdagens beslut från våren 1982 skall ligga fast. Utskottet har här ingen annan mening, och de föreslagna åtgärderna i propositionen, som utskottet ställer sig bakom, har just detta syfte. Detsamma gäller frågan om fördelning av sysselsättningsåtgärderna inom Norrbotten, där centern reserverar sig på samma sätt som i fråga om planeringsnivån. Utskottet har samma uppfattning som centermotionärerna, dvs. att de delar av länet som har de största problemen skall prioriteras. Kraven på mera långsiktigt verkande åtgärder för industrin, liksom behov av differentiering av näringslivet i Norrbotten, är viktiga. Utskottet delar denna uppfattning, och regeringens proposition har samma syfte. Men samtidigt bör det betonas att de stora problemen inte löses genom att man underskattar behovet av insatser för att förbättra basnäringarnas ställning. Under överskådlig tid kommer basnäringarna i Norrbotten både från sysselsättningssynpunkt och från allmän ekonomisk synpunkt att vara basen för Norrbottens näringsliv. Inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslår regeringen en rad insatser för dem som blir övertaliga i LKAB. Det gäller bl.a. en särskild arbetsförmedling vid LKAB under tiden den 1 juli 1983 till den 30 juni 1985. Möjligheter för den nya organisationen skall finnas att köpa utbildning inom skolväsendet och i företag. En särskild utbildningspremie på högst 4 000 kr. skall utgå till alla som fullföljer utbildningen. Förhöjt lönebidrag skall kunna utgå inom LKAB i malmfälten för arbetstagare som varit föremål för rehabiliteringsåtgärder, men som fortfarande har nedsatt arbetsförmåga. Vidare föreslås en utökning av den skyddade verksamheten i malmfältsområdet. Folkpartiet och centern reserverar sig mot inrättande av ett särskilt arbetsförmedlingsorgan vid LKAB. Med hänsyn till de goda erfarenheter man har från liknande insatser vid varven i södra Sverige förefaller folkpartiets och centerns ställningstaganden märkliga. Att som motionärerna tala om att man bygger upp en ny byråkratisk apparat måste innebära att man helt missförstått innebörden i dessa ord. Det framgår klart av regeringens förslag att den nya förmedlingen endast skall fungera under begränsad tid och med klart avgränsade arbetsuppgifter. Om man, som motionärerna, säger sig vara rädd för att nya förvaltningar byggs upp, borde man väl ha stött ett förslag där verksamheten är tidsbegränsad. Avgörande för utskottets tillstyrkan av förslaget är dock de goda erfarenheter man har från tidigare insatser där stora omställningar på arbetsmarknaden har varit nödvändiga. När det gäller resurser för att klara övertalighetsproblemen inom LKAB är moderaterna inte beredda att ge de anslag som detta förutsätter. Man föreslår att klara insatserna för arbetsmarknadsutbildning, yrkesinriktad rehabilitering m.m. genom omprioriteringar. Även här skiljer moderaterna ut sig från de övriga partierna i riksdagen. Det resonemang man för, att anslagen skall täckas genom omprioriteringar mellan olika delar av landet eller inom Norrbotten, är inte realistisk politik. Det är inte svårt att konstatera att det här enbart är fråga om neddragningar av insatserna i Norrbotten och då särskilt i malmfälten, trots den svåra situation som många människor lever under. Anslaget till särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbotten på 200 milj.kr. tillstyrks av utskottet. Moderaterna föreslår i sin reservation en kraftig reducering till 52 miljoner. Regeringen har i propositionen redovisat en rad uppslag till regionalpolitiska insatser. Med hänsyn till det allvarliga arbetsmarknadsläget i Norrbotten är det angeläget att så många förslag som möjligt kan få prövas. De anslagna medlen utgör ett bra komplement till övriga stödformer. Moderaternas krav om att regeringen senare får återkomma till riksdagen skulle bara innebära en fördröjning av insatserna. Enligt propositionen skall regeringen pröva varje ärende som gör anspråk på medel. Därmed får riksdagen fullgod garanti för medlens användning samtidigt som det möjliggör snabbare insatser. Centern föreslår en ytterligare ökning av anslaget med 15 milj.kr. och folkpartiet med 25 milj.kr. Här föreligger således en stark splittring inom det borgerliga lägret. Moderaterna vill reducera anslaget med nästan 150 milj.kr., centern och folkpartiet ökar det något. Utskottet har funnit att anslaget är väl avvägt med hänsyn till de redovisade uppslagen. Avslutningsvis, herr talman, synes de borgerliga partierna i fråga om insatserna i Norrbotten sakna alternativ till regeringens proposition. På de flesta punkter där centern och folkpartiet skiljer sig från utskottsmajoriteten är det mest fråga om verbala insatser, inte några större konkreta förslag. Moderaterna har inte heller något alternativ till regeringens förslag att öka insatserna för att stödja Norrbotten, såvida inte prutningarna på regeringsförslaget skall bedömas som ett alternativ. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 24 om utvecklingen i Norrbotten och yrkar avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Gustav Persson gör gällande att moderata samlingspartiet inte har något alternativ till regeringens förslag och utskottets hemställan. Vi har lagt fram en alternativ strategi. Vi satsar medvetet mindre på de kortsiktiga åtgärderna för att få råd att satsa mer långsiktigt. Under de borgerliga regeringarna har den allmänna arbetsgivaravgiften sänkts, vi har gått emot höjningar av arbetsgivaravgifterna under innevarande riksmöte, och vi har sagt nej till en del andra pålagor. Allt i akt och mening att öka näringslivets konkurrenskraft — även när det gäller Norrbotten. Detta är alltså vår huvudlinje. När det sedan gäller de selektiva insatserna — som vi på sikt vill se få mindre betydelse — skall dessa satsas på och koncentreras till det anslag som länsstyrelsen har, det s.k. C 3-anslaget. Därmed kan utrymme skapas för satsningar i länet. Gustav Persson undrade hur Norrbotten skulle ha sett ut om den borgerliga politiken hade fått genomföras. Det har vi ingen aning om, sade han. Det man inte har någon aning om kan man alltså hejdlöst kritisera och döma ut. Jag kritiserar inte socialdemokraternas uppsåt när det gäller att åstadkomma någonting i Norrbotten. Det jag önskar är att få svar på de frågor jag tidigare ställde om bl.a. socialdemokratins strategi för sysselsättningen i Norrbotten. Oavsett om det blir Gustav Persson som skall redogöra för detta eller om möjligen Thage G. Peterson har anmält sig till talarlistan för att svara vill jag fråga: Vilken är socialdemokraternas långsiktiga plan för Norrbotten? Vad har väljarna där att vänta om socialdemokraterna nu får genomföra den här planen, för vilken de ju har det parlamentariska underlaget? Vidare sade Gustav Persson att de borgerliga partierna har varit konsekventa motståndare till investeringar i de statliga företagen. Ja, vi har varit mycket tveksamma, och vi har sagt nej exempelvis till satsningarna på NJA. Kanske kan Gustav Persson eller industriministern upplysa om vilka andelar av den krympande världsmarknanden NJA som ett statligt flaggskepp skulle ha tagit åt sig under dessa år. Det kunde vara intressant att få veta vilken resultatutveckling man väntade sig och vilka vinster man hade kunnat plöja ner i det norrbottniska näringslivet. Eller hade de vinsterna i likhet med LKAB:s vinster hamnat i Stockholm och i motsats till vad som sker i de flesta andra företag inte reinvesterats i den region där företaget hör hemma? Jag tycker, Gustav Persson, att när man kritiserat den borgerliga politiken och sedan konstaterar att man inte har någon aning om vilka effekter den skulle ha fått, då står man på sällsynt lös grund.
Herr talman! Gustav Persson gjorde inledningsvis en ganska bra analys av Norrbottens situation så till vida att han konstaterade att vi är så enormt beroende av internationella konjunktursvängningar. Den internationella lågkonjunkturen under de senaste åren har — om uttrycket tillåts — inneburit ett ordentligt slag i ansiktet på Norrbotten och dess gruv-, ståloch skogsindustri. Men där slutar vår enighet om analysen. Gustav Persson sade nämligen sedan att efter 1976 har i stort sett ingenting hänt, utan först nu i höst börjar saker och ting hända. Att den tideräkningen är den riktiga håller vi inte med om. Man kan nog inte räkna hösten 1982 som ett avstamp för någonting nytt. Det har inte hänt särskilt mycket nytt i Norrbotten sedan vi fick en ny regering, utan tvärtom har kön av arbetslösa ökat. Det som försatt Norrbotten i denna mycket bekymmersamma situation är 44 års socialdemokratiskt maktinnehav, då man bedrev en direkt småföretagsfientlig och glesbygdsfientlig politik. Då det gäller planeringsnivån för Gustav Persson ett intressant resonemang. Han menar att utskottsmajoriteten när det gäller den inte har någon annan uppfattning än vi. Men om det är så, varför går ni socialdemokrater då inte med på kravet att riksdagen gör ett uttalande om att Norrbotten skall behålla det befolkningstal som vi tidigare angett? Kanske går de skrivningar som gjordes i budgetpropositionen i januari igen mellan raderna i den socialdemokratiska skrivningen i dagens utskottsbetänkande. Beträffande arbetsförmedlingsverksamheten i malmfälten måste jag säga att det man nu föreslår innebär en direkt omyndigförklaring av den befintliga arbetsförmedlingen i kommunerna. Om man inte anser att den nuvarande arbetsförmedlingen är kapabel att klara av de uppgifter som den föreslagna arbetsförmedlingen skall ha, då måste man ju börja med att undersöka om det verkligen är så att arbetsförmedlingen och AMS-verksamheten inte fungerar. Vi bör inte bygga upp en parallellorganisation. Slutligen vill jag på det bestämdaste tillbakavisa påståendet att vi inte har presenterat alternativ. Vi har t.ex. angett att det måste ske en satsning på småföretagandet. I er analys både i propositionen och i betänkandet har ni ju också sagt att vi behöver ett mer differentierat näringsliv. Dra då slutsatsen av det konstaterandet och utforma en ekonomisk politik som syftar till att minska sårbarheten och det ensidiga beroendet av de stora statliga basindustrierna! Vi behöver en förändrad näringslivsstruktur, och vi måste prioritera inlandet, Tornedalen och malmfälten framför kustregionen.

Herr talman! Gustav Persson inledde med att tala om hur många som nu befinner sig utanför arbetsmarknaden i Norrbotten. Han gjorde en stor poäng av detta. Han jämförde det med vad som nu skulle kunna ske med den proposition som har lagts fram. Min fråga till Gustav Persson blir: Hur stor blir då minskningen av det antal människor som nu finns utanför arbetsmarknaden — hur många kan komma in på den med anledning av den framlagda propositionen? Sedan gjorde Gustav Persson ett ganska opreciserat påhopp på folkpartiet. Han sade att vi visade stor tveksamhet och att det sammantaget under de år då vi var med i regeringen ledde till att det inte hände särskilt mycket. Jag tycker faktiskt att det är ett påstående som kräver bevisning innan man så där vårdslöst slänger ur sig det. Även om Gustav Persson inte tillhörde riksdagen under hela den tiden, kan han ändå för mycket om dessa frågor för att detta skall få stå oemotsagt här i kammaren. Om Gustav Persson kanske inte uppfattar mig som ett trovärdigt vittne, vore det lämpligt om han läste det senaste numret av LO-tidningen, där AMS-chefen Bertil Rehnberg säger så här: ”Men vi har aldrig fått så mycket pengar som under åren 1976-1982.” Så till den socialdemokratiska planen. Det mest konkreta i den är att det skall vara fem steg. Dessa fem steg sägs innehålla sänkta kostnader, finansiellt stöd, marknadsföringspengar, konkreta investeringar och kraftfulla och snabba insatser. Man frågar sig då: Vad är det som är nytt i detta? Gustav Persson ställer dessutom villkoret att dessa steg skall tas samtidigt. Är det kanske därför som de bullrande stegen från valrörelsen har tystnat när de har nått kanslihuset, och Gustav Persson och arbetsmarknadsutskottets majoritet försvinner ut i filttofflorna? Beträffande splittringen när det gäller glesbygdsstödet gör Gustav Persson stor sak av att det skulle finnas flera bud. Är det nu så att det finns socialdemokratiskt intresse för att göra starka insatser, så har Gustav Persson möjlighet att stödja folkpartiförslaget om att räkna upp detta stöd med ytterligare 25 milj.kr. Det skulle med socialdemokraternas hjälp kunna få majoritet. Fundera på det några timmar, Gustav Persson! Voteringen dröjer ju ännu en stund. Herr talman! Jag avslutar detta med att återigen fråga: Vad är det som är nytt när det gäller denna proposition, rent principiellt? Och av vad består dessa gigantiska ökningar av insatser i form av pengar som man i propagandan har påstått skall vara verklighet?